Herr talman! Jag har viss förståelse för att justitieministern fick tidsbrist i sin replik. Jag har det själv i de korta replikerna i de stora tunga frågorna. Det är alldeles utmärkt om justitieministern använder tid till att förklara för oss alla - lagstiftare och svenska folket - de olika komplikationer som kan finnas med olika lagar. Det är synd att hon inte har valt att göra det i detta ärende. Jag är också bekymrad över den lätthet med vilken hon gled över frågan om smittoeffekt. KU har gjort vad KU har kunnat för att i enighet försöka bygga murarna så höga som möjligt mot att detta i framtiden skall användas för inskränkningar på andra håll. Men det bekymrar mig om landets justitieminister bagatelliserar det problemet. Det är något som inte bara jag och moderaterna i denna kammare utan även många av de tryckfrihetsrättsliga experterna i vårt land är mycket bekymrade över. Vi skall allihop försöka tala om hur unikt det här är. För det är det ju på ett sätt. Men det är heller inte unikt att man använder argument från en debatt för att åstadkomma resultat i en annan. Jag har redan i kammaren nämnt det faktum att bland de som har pläderat för justitieministerns lösning eller liknande lösningar har man anfört tobaksreklamen som ett exempel, som ju ligger långt ifrån argumentationsmässigt. På det viset är det vi gör i dag tyvärr mer likt en del andra saker som finns kvar inom grundlagsregleringen. Till sist kom justitieministern in på den mycket svåra juridiska frågan, tror jag mig våga säga, om att reglera detta inom eller utom själva lagstiftningen, dvs.: Skulle man ha kunnat göra någonting åt det här hållet inom själva lagstiftningen? Här har justitieministern och Lagrådet landat på att säga att detta förslag är oerhört mycket bättre. Men det är väldigt svårt att se hur de argumenten ser ut när man som lekman vill sätta sig in i dem. Vi kanske kan få litet hjälp i nästa replik.
Herr talman! Bo Könberg säger att det är synd att jag inte försöker förklara komplexiteten i detta lagstiftningsarbete. Jag tycker att det är ett egendomligt påstående mot bakgrund av att merparten av textsidorna i propositionen handlar just om det. Men vanliga människor läser inte propositioner. Därför är det viktigt att i samtal med människor också förklara komplexiteten i det hela. Jag kan försäkra Bo Könberg att under de snart fyra år jag har varit justitieminister är detta en fråga som jag har haft anledning att diskutera med hundratals, ja tusentals, människor här i landet. De har varit nyfikna på att veta: Hur är det möjligt att våra grundlagar sätter hinder i vägen när det gäller att förhindra att människor använder sig av barn och barnpornografi. Jag har ägnat mycket tid till att förklara och försvara våra grundlagar och de principer som finns därbakom. Jag tycker att Bo Könberg skulle ägna sig mer åt att göra det i stället för att ge människor intrycket att detta med barnpornografi är underordnat några mer övergripande principer som vanligt folk inte begriper, för det gör de. När det gäller att jag skulle bagatellisera ingreppet i grundlagarna vill jag hänvisa till propositionen och de överväganden som finns där. Där finns ingenting som visar på att vi skulle se de förändringar vi gör som bagatellartade och plötsligt flytta ut en del av ett yttrande utanför. Det är noga övervägt. Mitt problem är att det huvudsakliga argumentet som Bo Könberg här och i andra sammanhang har framfört mot att regeringen föreslår en utflyttning av regleringen är "smittorisken". Det argumentet väger inte särskilt tungt mot bakgrund av den särställning barnpornografin intar med tanke på att den som regel förutsätter övergrepp på barn. Det finns ingen parallell till detta. Därför tycker jag inte att Bo Könberg nog tar på sig ansvaret att förklara varför detta innebär ett så allvarligt ingrepp i grundlagarna.

Herr talman! Det moderata förslaget innebär visserligen att man kan konfiskera och beslagta. Men man kan inte straffa den som innehar t.ex. barnpornografiska tidningar eller filmer som saknar en utgivare. Man kan heller inte straffa de som ägnar sig åt en ganska omfattande handel med barnpornografiskt material. Både när det gäller import och export skulle det icke vara straffbart att ägna sig åt det. Det är avsevärda, stora områden som moderaterna är beredda att hålla utanför det straffbara området. Jag förstår att moderaterna tycker att det enda sättet att försvara sin egen motsträvighet och avsaknad av förmågan att inse frågans allvar under 90-talet är att hänvisa till att jag inte gjorde mycket mer under 80-talet. Faktum är att jag arbetade med den frågan med stort allvar. Det vi ägnade oss åt då var i och för sig att överväga lagändringar. Men vid den tidpunkten var det ingen som krävde av mig att jag skulle fundera på att kriminalisera innehav. Själv hade jag inte - det erkänner jag - fantasi nog att då inse att det kunde behövas. Det lärde jag mig av Rädda Barnen och andra aktivister på det här området. Vid den tidpunkten handlade det om att se till att polisen hade metoder som över huvud taget kunde användas i jakten på dem som spred och tillverkade barnpornografi. Det var i de sammanhangen jag lade ned min kraft. Men jag medger att jag inte lade ned någon kraft på att förbjuda innehav av barnpornografi. Så långt hade jag inte kommit i insikt om det här problemets omfattning. Det fick jag klart för mig i början på 90-talet.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

Herr talman! Jag förstår faktiskt inte hur man kan påstå att det råder politisk enighet om att innehav av barnpornografi skall kriminaliseras eftersom Moderaternas förslag faktiskt innebär att det bara är visst innehav av barnpornografi som skulle bli förbjudet medan annat fortfarande skall vara tillåtet. Hur kan man då påstå att det råder politisk enighet om att innehav skall kriminaliseras? Det gör det inte. Varför införde jag inte en straffskärpning under slutet av 1980-talet? Svaret är att det var samma sak då. Det fanns ingen som krävde det, inte ens moderaterna. Sedan gällde det ett heltäckande förbud - men med en ventil - och KU:s förändring av den ventilen. Under arbetet har min uppfattning hela tiden varit att det måste finnas en ventil. Det måste finnas ett försvarligt område där innehav och hantering av barnpornografi accepteras och inte är straffvärt. Detta ingår i regeringens förslag. Konstitutionsutskottet har valt ett annat ord för att beteckna denna ventil, men om jag har förstått konstitutionsutskottet rätt har man inte med ett enda ord påstått att den ordförändringen skulle innebära att andra grupper eller andra situationer än de regeringen har föreslagit skall omfattas av ventilen.

Herr talman! För ganska exakt fyra år sedan förde vi en debatt här i kammaren om precis samma ämne som vi gör i dag. Jag finner det glädjande att atmosfären är betydligt bättre i år än för fyra år sedan. Då hade vi en närmast upphetsad situation, där massmedierna mer eller mindre hade hetsat fram en folkopinion. Man byggde på grova överdrifter. Det talades om att tusentals fall av barnpornografi skulle existera. Men i själva verket var det inte alls frågan om detta, vilket Barnpornografiutredningen sedan har visat. Tvärtom har vi inte haft några egentliga sådana fall under den senaste 18-årsperioden, vilket ordföranden i konstitutionsutskottet, Bo Könberg visat. Det tyder i sin tur på att den lagstiftning vi har för närvarande har varit effektiv. Nu står vi emellertid här igen och skall enligt förslag från regeringen göra en inskränkning i yttrandefriheten. Det är en inskränkning i den frihet som vi med rätta har kunnat visa är ett av demokratins kännetecken. Den går ytterst tillbaka till 1766. Inget annat land i världen har en så lång yttrandefrihetstradition som Sverige. Vi kan också konstatera, vilket gjorts tidigare i dag, att det förslag som lades fram i all hast i konstitutionsutskottet 1994 och där fick stöd av en majoritet var ett illa genomtänkt förslag, som i dag inte stöds av någon enda person, mig veterligen. Det har funnits tendenser till det här i kammaren i dag, men jag tror inte att man kan säga att någon seriöst skulle vilja stödja det dåligt hopsnickrade förslaget som lades fram då. Moderaterna och en folkpartist kunde stoppa det från att omedelbart efter valet förverkligas och bli grundlag. Det är inte alltid så lätt att gå emot en uppiskad och upphetsad folkopinion. Att vi gjorde det har i efterhand visat sig vara ett klokt beslut. Herr talman! Nu föreslås en inskränkning i yttrandefriheten. Man har framför allt framhållit smittorisken som betydande i framtiden. Det har visats på att meddelarskyddet försvagas. Men samtidigt som den här inskränkningen skall göras har vi paradoxalt också ett förslag till modernisering av yttrandefrihetsgrundlagen. Det bygger på Mediekommitténs förslag. Jag skall inte säga att det var ett nöje eller en förmån att sitta i den kommittén, men jag var, tillsammans med några andra riksdagsledamöter, i alla fall ledamot i kommittén. Det är förfärligt svåra frågor, skall jag säga. Det gällde att också försöka anpassa de nya medierna till våra grundlagar. Själva frågan gäller ytterst om vi skall ha en teknikberoende grundlag eller en teknikoberoende. De flesta svarar säkert att vi helst skall ha en grundlag som inte är beroende av olika tekniker. Saken har varit föremål för utredningar under det senaste halvseklet. Den nya tryckfrihetsförordningen trädde i kraft den 1 januari 1950. Det visade sig snart finnas behov av en ny lagstiftning. Vi fick en radiolag 1966, och vi har fått en lag om kabelsändningar och allt möjligt annat. Det var naturligtvis inte till fyllest att man skulle behöva stifta nya lagar varje gång som nya tekniker uppenbarade sig. Massmedieutredningen tillsattes. Den jobbade med frågan men kom inte fram till någon lösning. Eller man kan snarare säga att Massmedieutredningens förslag inte kom att ligga till grund för någon ny lagstiftning. Sedan kom Yttrandefrihetsutredningen till. Dess arbete ligger till grund för den yttrandefrihetsgrundlag som vi sedan fick på Inte heller Yttrandefrihetsutredningen kunde komma fram till ett förslag om en teknikoberoende grundlag. Jag vet inte om man hoppades att Mediekommittén skulle kunna göra det när den började sitt arbete. Mediekommittén förstod i alla fall sitt uppdrag som att man inte till varje pris skulle utarbeta en teknikoberoende grundlag, utan att man i stället skulle föreslå reformer inom det nuvarande systemets ramar. Så skedde, då man kom på det ganska genialiska att ersätta uppräkningen av olika tekniker med samlingsrubriken "Tekniska upptagningar". Men givetvis måste man nu i efterhand säga att detta kanske inte är till fyllest ändå. Det skulle vara lämpligt att man på nytt tog itu med frågan att försöka utreda om man kan få fram en helt teknikoberoende grundlag. Det har vi framhållit från moderat sida. Man får nog förutsätta att den här utredningen har ett rätt besvärligt jobb framför sig. Problemet med att räkna upp alla olika tekniker har vi nu eliminerat genom frasen "tekniska upptagningar". I stället står man inför problemet att beskriva varje form av yttrande och se i vilken utsträckning det kan skyddas. Det är naturligtvis inte helt lätt, men jag tycker att man bör försöka ändå. Vi är ingalunda framme vid vägs ände när det gäller tryck och yttrandefriheten i det här landet. I det här sammanhanget skall det också sägas att vi moderater vill framhålla att vi borde ha ett frivilligt grundlagsskydd för databaser på samma sätt som man föreslagit i Mediekommittén. Dessutom har vi föreslagit att data och videospel skall tas bort ur grundlagsskyddet. Jag medger att detta kan diskuteras. När vi jobbade med detta i Mediekommittén var vi ingalunda klara över att det ena var sanning och det andra fel, men det synes kanske ändå lämpligt att plocka bort det. Till sist har vi en fråga som jag också vill beröra, nämligen jurymedverkan i tryckfrihetsmål. Frågan har kommit att aktualiseras mot bakgrund av att Europadomstolen i fallet Holm mot Sverige konstaterat att det inte finns några garantier för att man får en opartisk jury som dömer i tryckfrihetsmål. I stället bör man försöka se vad man skulle kunna göra för att garantera detta. I fallet Holm som åberopades fann man att det sannolikt kunde vara så att flera av jurymedlemmarna tillhörde samma sida som den åtalade, som också kom att frias. Är denna politiska medverkan vid utseende av jury i tryckfrihetsmål bra? Vi har inte hittat någon annan teknik, men det kan ifrågasättas om det finns olika sätt att kunna lösa det hela på. Som det ibland har föreslagits i Domarutredningen skulle man kunna utse fler jurymän, och även göra det möjligt att utesluta fler från de olika parternas sida. Det finns också andra tekniker man kan använda sig av i sammanhanget. Huvudsaken är att någonting görs. Vi är litet förvånade över att man inte inom regeringen har tagit upp frågan, som dock kan vara ganska allvarlig för framtiden. Fru talman! Jag har inte något yrkande, men självfallet står vi moderater bakom alla våra olika reservationer som förekommer till konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill inledningsvis, innan jag börjar mitt anförande, vända mig till justitieminister Laila Freivalds. Jag vill tacka för ett mycket bra anförande och ett mycket bra tydliggörande av skillnaden mellan utskottets majoritet och de reservationer som framför allt moderaterna, men också tyvärr en minoritet i Folkpartiet, står bakom. Fru talman! Övergrepp mot barn kan aldrig accepteras. Det är den självklara utgångspunkten för Folkpartiet liberalerna. Jag är övertygad om att det också är utgångspunkten för samtliga andra partier som deltar i debatten här i dag. Målet är vi alla överens om, men den väg vi tror är bäst varierar. Att misstänkliggöra motståndarnas välvilja genom att kalla dem populistiska eller, åt andra hållet, pedofilernas vänner tycker jag tyder på brist på respekt för andra människors åsikter och goda syfte. Jag har en tro på att alla här oavsett vilken linje de väljer gör det därför att de tror den vara det bästa sättet att skydda de utsatta barnen. Den respekten måste vi visa varandra! Vi i Folkpartiet har vid flera tillfällen väckt förslag om insatser som vi, vid sidan av en kriminalisering av innehav av barnpornografi, anser skulle vara önskvärda och effektiva i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. Vi anser bl.a. att skolhälsovården måste stärkas och att skolöverläkaren vid Skolverket återinföras. En väl fungerande skolhälsovård är viktig för att tidigt kunna upptäcka och hjälpa barn som far illa. Övergrepp mot barn skall polisanmälas. Ett pedofilkommando vid rikskriminalen skall inrättas. Det spelar nämligen en stor roll vilken personal som utreder och handlägger misstänkta sexualbrott mot barn. En europeisk antipedofilpolis behöver inrättas. De internationella pedofilnätverken måste kunna bekämpas med kraft. Svenskar som ägnar sig åt sex med barn i andra länder måste kunna straffas enligt svensk lag. De seriösa föreningar som arbetar med att stödja offer för sexuella och andra övergrepp bör ges ekonomiskt stöd. Detta är bara några av de förslag som Folkpartiet liberalernas åtgärdsprogram består av. Tyvärr har debatten under många år huvudsakligen fokuserats enbart till frågan om den tekniska lösningen av hur kriminalisering av innehav av barnpornografi kan ske. Verkningsfulla insatser såsom polisarbete, åklagarresurser och internationellt samarbete har eftersatts. I det betänkande som vi nu skall behandla föreslås en utflyttning av barnpornografibrott från grundlagarna. Det syftar till att göra det möjligt att ingripa mot innehav av barnpornografiska skildringar, även mot tidskrifter. Nu finns alltså ett förslag som liknar ett heltäckande förbud mot innehav av barnpornografi. Jag vågar påstå att en stor majoritet av svenska folket har väntat på detta sedan 1992 - minst. Kritiken som har riktats mot detta förslag har bl.a. handlat om risk för smittoeffekter, som skulle kunna innebära att även andra typer av yttranden lyfts bort ur grundlagarna om en kraftig opinion kräver det. Det gäller exempelvis hets mot folkgrupp. Det är i och för sig något som riksdagens politiker kan se till att förhindra, eftersom det är just riksdagen som måste fatta sådana eventuella beslut. Jag tycker egentligen inte att det finns någon anledning att tro att någon på demokratisk väg skulle kunna driva igenom några ytterligare sådana ändringar av grundlagarna. Barnpornografin har en särställning i det att den förutsätter våld och grova kränkningar av de mest värnlösa i samhället, nämligen barnen. Jag är därför mycket glad över att här i dag kunna säga att en majoritet inom Folkpartiet liberalerna accepterar det liggande förslaget. Vi kan i dag också konstatera, och glädjas åt, att den viktigaste invändningen vi hade nu har blivit tillgodosedd. Den handlar om det s.k. försvarlighetsrekvisitet. Ett enigt utskott har valt en utformning som möjliggör för forskare, journalister och seriösa opinionsbildare att fortsätta sin kamp mot barnpornografin. Detta ställningstagande i utskottet tar vi i Folkpartiet liberalerna emot med stor glädje. Detta var nämligen en av de invändningar som vi hade mot förslaget från regeringen. Det har ibland målats upp skräckscenarion om hur polisen inom kort kommer att storma in på tidningsredaktioner på jakt efter viktiga och känsliga uppgifter av något slag under förevändningen att den letar efter barnpornografi. Jag vill påstå att om den dagen kommer så lever vi inte längre i ett rättssamhälle över huvud taget. Då spelar det knappast någon roll vilka lagar vi har. Fru talman! Det har här i dag framförts stark kritik från några ledamöter. Några förespråkar Barnpornografiutredningens förslag. Utredningen utsattes emellertid också för en hel del kritik. Vi kan konstatera att ingen här i dag vet om det beslut som vi snart skall fatta kommer att vara lösningen på problemet. Den ödmjukheten tycker jag att vi skall visa varandra. Just därför att frågan är så oerhört viktig och svår anser vi i Folkpartiet att den måste leva vidare. I det aktuella förslaget behandlas inte frågan om vilka effektiva medel stat och kommun kan sätta in i kampen mot sexuella övergrepp mot barn, utan endast sådana frågor som påverkar bestämmelserna i grundlagarna. Den största faran är om vi i och med detta beslut i dag slår oss till ro och tror att vi nu har gjort allt som står i vår makt. Det vore det största sveket mot de barn som behöver allt skydd de kan få. Därför kräver Folkpartiet liberalerna att en utredning med uppgift att fortsätta arbeta med frågan bör tillsättas. Detta skall göras för att om möjligt hitta en lösning som på en gång ger starkast möjliga skydd mot spridning av barnpornografi och minimerar de s.k. smittoriskerna, som ändå ganska många oroar sig för. Denna fråga måste hållas vid liv! Vi och andra opinionsbildare får aldrig slå oss till ro. Debatten måste leva vidare. Ett vakande öga måste hela tiden hållas på denna viktiga fråga. Det steg vi nu tar är ett första steg, men låt det inte bli det sista vad gäller denna fråga. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag vad gäller att lyfta barnpornografifrågan ur grundlagarna. För att vinna tid yrkar jag dessutom bifall enbart till reservation 3, 14, 19 och 23. Men jag står givetvis bakom alla reservationer tillhörande motion

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag skall i viss mån avvika från det ämne som tidigare har debatterats. Kenneth Kvist har tidigare i debatten på ett mycket utförligt sätt beskrivit pornografins kränkning av människovärdet. Jag vill ytterligare understryka detta, men även invända mot utskottets behandling av min motion om rullande pornografisk reklam. I Stockholm cirkulerar sedan ett år tillbaka små lastbilar med reklam för en pornografisk verksamhet, ett s.k. massageinstitut. Det som reklamen textmässigt påstår sig propagera för är olika former av massage, men illustrationen, en naken kvinna uppslängd som ett köttstycke vilket som helst utan egen vilja, visar att det är kvinnan som objekt som säljs. Signalen till förbipasserande är att kvinnans kön är till salu. Det råder ingen tvekan om att reklamen är djupt kränkande för alla de åskådare som inte själva är köpare av porrindustrins olika produkter. Stockholmarna har i månader rasat mot reklamen. Polisen har mött allmänhetens upprörda känslor med förståelse men utan möjlighet att agera direkt. Det finns i dag inget lagrum för att stoppa dagliga övertramp på människors integritet och människovärdet. Som skäl till att motionen avstyrks har utskottet angett att man inte vill inskränka yttrandefriheten ytterligare. Det vill inte jag heller, men frågan är hur vi skall hantera dagens situation. Hur skall vi skydda våra barn, våra äldre och våra ungdomar i samhället, och hur skall vi skydda oss själva för att bli utsatta för en kränkning bara genom att gå på gatan? Porrbilarna i Stockholm tycks, av utskottets behandling att döma, betraktas som en petitess och ett lokalt hyss. Låt mig då, för alla er som inte bor i Stockholm eller kanske inte har sett de här bilarna, berätta att de här bilarna finns just därför att de utnyttjar en lucka i lagen. En liknande reklam hade vi aldrig sett på reklampelare ute på stan. Medborgare har tagit saken i egna händer. Vid ett flertal tillfällen har bilarna bränts ned. Det säger kanske något om vilken avsky de har väckt genom att passera en skammens gräns för vad vi kan tolerera. Jag hade hoppats att vi kunnat få bort porrbilarna på något annat sätt. Självklart är det öppna opinionsbildande arbetet mot porrindustrins människoexploatering det bästa alternativet långsiktigt. Det näst bästa alternativet är ett lagrum i någon form. Medborgarna har reagerat och vid ett flertal tillfällen bett politikerna om hjälp för att bli av med porrbilarna. Vad kan vi då göra? I tider som förändras, när attityder, acceptans och gränser förändras, är det viktigt att ha en aktuell lagstiftning. Maktlöshet kan inte vara svaret på en kränkning av människovärdet i en demokrati. En utredning om hur vi skall hantera dessa saker borde därför vara mycket aktuell. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet behandlat motionen så styvmoderligt och inte tagit upprörda stockholmare, medborgare, barn, ungdomar, äldre, män, kvinnor och deras ilska och förtvivlan på större allvar. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 21.

Fru talman! Barnpornografi är en för de flesta människor oacceptabel företeelse då den ger uttryck för en syn på barnen som, om vi lät den genomsyra samhället, skulle förstöra barnens möjlighet att utvecklas i harmoni. Barnpornografi kan inte intressera andra än dem som ser barnen som objekt, som saknar förmågan att förstå ett barns behov av att få känna tillit till vuxna och som inte inser eller bryr sig om att utnyttjandet av ett barn kommer att förfölja detta barn hela livet. Trots att jag är övertygad om att vi alla i denna kammare är helt överens om att vi är beredda att göra allt som står i vår makt, både som medmänniskor och som beslutsfattare, för att skydda barnen mot allt ont, har tråkigt nog senare års debatt om åtgärder mot den avskyvärda barnpornografin mest präglats av försök att roffa åt sig en helgongloria. Vi som deltog i debatten 1993/94 kan aldrig glömma de övertoner som då förekom. Jakten efter helgonglorian resulterade bl.a. i det vilande grundlagsförslag som en enig kammare i dag är beredd att förkasta.

Det har ju länge varit uppenbart att ingen längre vill kännas vid det vilande grundlagsförslaget, men trots detta har tydligen inte rätt lärdom ännu fastnat. Även under denna vår har barnpornografifrågan och de olika förslag som förekommit utnyttjats i rena smutskastningskampanjer. Johansson sände i mars ut ett brev till poliser och nämndemän i Stockholms län. I detta brev kan vi läsa påståendet: "I moderaternas Sverige är det tillåtet att inneha barnporr." Hon avsåg förslaget i den moderata motionen vad avser vikten av att inte, som regeringen gör i sitt förslag, inskränka dagens försvarlighetsrekvisit. Samma sträng spelade den i helgen avslöjade SSU-are på som spred falska moderataffischer, varav en med budskapet: "Gör det möjligt att inneha barnporr." I det betänkande vi nu har att ta ställning till har ett enigt konstitutionsutskott föreslagit att kammaren skall säga ja till det moderata förslaget och därmed nej till regeringens förslag att inskränka försvarlighetsrekvisitet. Jag utgår från att vi alla är överens om att vi gör detta för barnens bästa, och jag kommer inte att påstå att Anita Johansson därmed gör det möjligt att inneha barnporr. Det vore att göra sig skyldig till desinformation, eftersom jag utgår från att Anita Johansson och jag är lika engagerade i vår kamp för att skydda barnen. Det gläder mig att prestigen fått ge vika för förnuftet. Vad vi nu gemensamt gör är att vi inte begränsar möjligheterna för dem som skapar förutsättning för opinionsbildning och för avslöjande av eventuell framtida barnpornografi. Herr talman! Vi moderater ser med tillfredsställelse att kammaren nu är beredd att genomdriva en viss förbättring i förhållande till regeringens förslag, men just den förbättring som nu är inom räckhåll rättar till den del i förslaget som just framförts som orsaken till att det var nödvändigt att lyfta ut barnpornografin ur grundlagarna. Vi beklagar att jakten på helgonglorian nu resulterar i att en majoritet genomför en principiellt allvarlig försvagning av yttrande och tryckfriheten utan att någon på något sätt kan visa att en enda svag person i Sverige därmed får sin position stärkt. Risken är naturligtvis också stor att det, när ett principgenombrott nu genomförs, blir lätt att ta till samma metod på nytt, när känslor - säkert med all rätt - kommer i svallning. Men låt oss då minnas hela historien i denna barnpornografidebatt. Låt oss komma ihåg att tack vare den långa processen har åtskilliga ännu värre förslag stoppats på vägen. Det är inte utan skäl grundlagsändringar genomförs och bör genomföras med stor tröghet. Herr talman! Vi är alla överens om att barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn måste beivras med kraft. Men för att denna kamp skall bli effektiv räcker det inte med lagstiftning. Den förutsätter också att polisväsendet har tillräckliga resurser för att kunna prioritera denna brottslighet. Vi moderater ser med oro på den utveckling som skett inom polisen under senare år och konstaterar att den nuvarande majoriteten inte är beredd att ens för nästa år öka resurserna i egentlig mening. Den så omtalade budgetförstärkningen för polisen täcker inte ens polisens löneökningar. Vi beklagar också att regeringen och majoriteten i konstitutionsutskottet inte förstått betydelsen av Barnpornografiutredningens förslag att i Sverige inrätta en internationell databank med Rikspolisstyrelsen som huvudansvarig och ett särskilt gemensamt arkiv för att bevara och registrera material som konfiskerats. Det är ju så att den övervägande delen av det i Sverige påträffade barnpornografiska materialet inte har anknytning till Sverige, och en internationell databank och ett gemensamt arkiv skulle kunna användas för att ge referensmaterial vid utredningar av nya brott och innehålla information och spår som gör det möjligt att följa distributionsvägar. Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar tas många ytterligare frågor upp, bl.a. ett moderat yrkande om ett tillkännagivande med anledning av regeringens hantering av frågan om indirekt tobaksreklam - en hantering som visar hur regeringen ser på svensk grundlag. Socialminister Margot Wallström var väl medveten om att Sveriges riksdag inte utan grundlagsändring kunde besluta om ett förbud mot indirekt tobaksreklam och uttryckte i EU-nämnden sin tillfredsställelse över att kunna köra över svensk grundlag genom att med sin utslagsröst driva igenom ett EU-direktiv i frågan. När politikens makthavare visar så bristande respekt för svensk grundlag får vi faktiskt belägg för hur viktigt det är med en grundlag som begränsar den politiska makten. Herr talman! Den debatt som förevarit de senaste åren i barnpornografifrågan har byggt på känslor som varit värda all respekt. Det är däremot inte lika lätt att respektera dem som utnyttjat dessa känslor för att svartmåla vissa och glorifiera sig själva. Det senaste exemplet är en debattartikel som just i dagarna publiceras runt om i Sverige, med Laila Freivalds som en av undertecknarna. Rubriken är: "Moderaterna sviker barnen." Jag blev uppriktigt ledsen när jag här i dag hörde justitieministern som avslutning på sitt anförande insinuera att vi moderater inte ställer upp för att bekämpa övergreppen mot barn. Barnen är värda något bättre. De är värda att vi kämpar tillsammans, inte bekämpar varandra.

Herr talman! Gun Hellsvik är upprörd över det hon kallar smutskastningskampanjer. Jag kan hålla med Gun Hellsvik om att det inte är rätt att säga det som Anita Johansson tydligen har sagt, att i moderaternas Sverige är det tillåtet att inneha barnpornografi. Det är inte korrekt. Hon borde naturligtvis ha sagt: I moderaternas Sverige är det tillåtet att inneha barnpornografitidningar. Rätt skall vara rätt. Vad gäller att jag skulle ha insinuerat i mitt anförande att moderaterna inte ställer upp för att skydda barnen, har jag aldrig insinuerat något sådant. Jag har aldrig påstått att det inte råder politisk enighet i denna riksdag om att vi skall skydda barnen. Men det råder icke politisk enighet i denna riksdag om att allt innehav av barnpornografi skall vara förbjudet. Av någon anledning har Gun Hellsvik och andra moderater svårt att acceptera detta faktum, som utgår ifrån moderaternas eget ställningstagande. När det gäller inskränkningar i försvarlighetsrekvisitet, som Gun Hellsvik valde att kalla det, skulle jag vilja veta följande. På vilket sätt innebär konstitutionsutskottets ändring av ordvalet en annan precisering av vad som är försvarligt innehav med avseende t.ex. på yrkeskategori eller situation? Ge mig något exempel. Det finns nämligen inte i konstitutionsutskottets utlåtande. Jag utgår ifrån att Gun Hellsvik har ett sådant exempel att ange. När det gäller en internationell databas för barnpornografi vill jag bara informera Gun Hellsvik om att Sverige har tagit ett initiativ utifrån den databank som vi redan har. Vi har erbjudit Europaunionen att använda den som utgångspunkt och utvidga den till att bli en internationell databank. Detta är numera ett projekt inom EU som kommer att finansieras den vägen. Jag är mycket glad för att vi har varit initiativtagare och gjort det möjligt att genomföra en sådan kartläggning och bankuppläggning.
Herr talman! Det gläder mig att justitieministern nu tar avstånd från Anita Johanssons påstående i det aktuella brevet. När jag ställde en fråga i samma ärende till justitieministern här i kammaren för en tid sedan tog justitieministern inte avstånd. Jag respekterar den som kommer till insikt och ändrar sig. Mitt uttalande om en insinuation i justitieministerns anförande bygger på den sista mening som justitieministern framförde i talarstolen. Det går för var och en att i efterhand kontrollera exakt vad justitieministern då sade. Det var en klar insinuation. När det sedan gäller försvarlighetsrekvisitet är det så att konstitutionsutskottet har plockat bort kravet på att innehavet skall vara uppenbart försvarligt. Jag tycker inte att jag för justitieministern skall behöva förklara skillnaden mellan om det finns krav på att innehav bevisligen skall vara uppenbart försvarligt och om detta krav inte finns i en lagregel. Slutligen vill jag när det gäller den internationella databasen säga att vår motion i frågan har avslagits. Detta gäller även Folkpartiets motion, som var litet försiktigare. Den innebar om jag minns rätt förslag om att förberedelsearbetet skulle påbörjas. Läser man regeringens proposition ser man att det klart och tydligt står att regeringen inte ställer sig bakom Barnpornografiutredningens förslag. Regeringen tycker inte att det behövs några ytterligare åtgärder just nu. Vad tänkte sig justitieministern om hon menar att det är samma sak? Man sade nej och menade att vi skall bygga vidare på det vi redan har.
Herr talman! Det är rätt att Gun Hellsvik ställde frågan om vad Anita Johansson hade sagt till mig tidigare här i riksdagen. Som jag då sade till Gun Hellsvik hade jag ingen aning om vad Anita Johansson hade sagt. Jag sade att jag håller med henne om hon förebrår moderaterna för att det fortfarande skall vara tillåtet att inneha vissa pornografiska tidskrifter. Jag hade ingen anledning att ta tillbaka något. Nu fick jag ett exakt citat från Gun Hellsvik. Då måste jag korrigera mig och säga att Anita Johansson borde säga att det i moderaternas Sverige är tillåtet att inneha barnpornografiska tidningar. Hon kan lägga till litet mer, för det är mer som är tillåtet att inneha enligt moderaternas förslag. Eftersom Gun Hellsvik anser att frågan om försvarlighetsrekvisitet är viktig tycker jag att det vore intressant att veta vad den förändring konstitutionsutskottet gjort faktiskt innebär. Enligt regeringens förslag undantas gärningar där särskilda omständigheter gör att innehav måste anses uppenbart befogat. Enligt utskottet gäller det i stället innehav som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Där finns inte den normala gradskillnad som brukar finnas i juridiska texter, som klart anger vilken förändring detta innebär. Det är därför jag saknar exemplifiering om vad utvidgningen innebär. Jag har inga invändningar mot den förändring konstitutionsutskottet gjorde eftersom jag inte uppfattar någon särskilt stor skillnad, om ens någon. Det är därför jag bad om en liten precisering. Hur ser denna utvidgning ut? Vilka ytterligare yrkesgrupper eller situationer som man ansåg att regeringens förslag inte täckte täcks nu i konstitutionsutskottets förslag?
Herr talman! Det framgår tydligt av protokollet från det tillfälle då jag ställde frågor om Anita Johanssons brev att jag använde exakt samma citat då som jag använde i dag. Det har jag inte förändrat till i dag. Jag vet inte om justitieministern inte förstod förra gången eller om hon först nu är beredd att tillstå att det kanske var ett mindre lämpligt uttalande av Anita Johansson. Det är inget större bekymmer för mig. Det viktiga för mig är att jag nu har fått ett klart svar på exakt samma påpekande som jag då gjorde. Jag är mycket förundrad över justitieministerns sätt att krångla till det när det gäller försvarlighetsrekvisitet. Jag trodde inte att jag skulle behöva förklara detta för vår justitieminister. Jag kan ta ett parallellt exempel - frågan om lagprövningsrätten. Hur kan det komma sig att vi har så olika uppfattningar om hur reglerna för detta skall se ut? Det är fråga om huruvida man enkelt skall få rätt till lagprövning eller om sådan endast skall komma i fråga i uppenbara fall. Jag vet inte exakt vilket ord som användes, men det var motsvarigheten till uppenbar. Socialdemokraterna motsätter sig så intensivt att man plockar bort kravet på att innehav skall vara uppenbart försvarligt. I det fallet måste det för socialdemokraterna vara ett ord av betydelse. Det förslag som konstitutionsutskottet nu står bakom när det gäller försvarlighetsrekvisitet vidgar inte kretsen. Det minskar risken för att man när innehav är försvarbart icke klarar av bevisningen.
Herr talman! Jag vill återigen tala om vår tidigare debatt i samband med frågestunden. När Gun Hellsvik då gjorde ett påstående om vad en annan person hade sagt kunde jag inte med säkerhet veta att det var ett exakt citat. Det var därför jag sade att jag inte visste vad Anita Johansson hade sagt. Sedan kom mitt uttalande. Nu vet jag att det är ett exakt citat. Jag märker att Gun Hellsvik tycker att det är pinsamt att veta att det i Moderaternas Sverige är tillåtet att inneha barnpornografiska tidningar. Det är det som är så störande. Det är inte det faktum att Anita Johansson tappade ordet "tidningar". Det är störande att jag påpekar att Moderaternas förslag faktiskt innebär att visst innehav av barnpornografi skall vara tillåtet även i fortsättningen. Varför inte erkänna och stå för det man ändå tycker? Man har ju skäl för det. Det är skäl som var och en kan respektera. När det gäller försvarlighetsrekvisitet tycker Gun Hellsvik att jag krånglar till det. Jag vet inte om jag krånglar till det, men för rättstillämpningen blir det naturligtvis krångligare när man har gjort en förändring i lagtexten utan att precisera vad ändringen syftar till. När det gäller lagprövningsrätten finns det en klart definierad och av alla känd skillnad mellan när något skall vara uppenbart och när det icke skall vara uppenbart. I detta sammanhang har konstitutionsutskottet inte på något vis antytt var skillnaden ligger. Det är därför jag ställde frågan. Jag tänkte att denna debatt kunde ingå i det historiska material om förarbetena till denna lagändring som rättstillämparna och vetenskapsmännen en dag kommer att studera. De kommer att ställa sig frågan: Var låg skillnaden? Jag tänkte att Gun Hellsvik kunde hjälpa till att ge dem ett förtydligande svar.

Herr talman! Vi moderater har motionerat i denna fråga. Skälet är att vi ser allvarligt på det sätt på vilket regeringen har hanterat grundlagen. Alla - det var också ministern medveten om - var på det klara med att ett sådant beslut icke kan fattas i Sverige utan att grundlagen först ändras. Catarina Rönnung och jag borde vara överens om att det faktiskt inte är EU nämnden som skall ha rätt att uttala sig om ifall vi skall acceptera beslut inom EU som Sveriges riksdag inte kan genomföra annat än som en grundlagsändring. Just detta exempel på hur regeringen har hanterat en svensk grundlagsfråga ger skäl till oro inför framtiden. Det visar att den respekt för svensk grundlag som vi i första hand skall kunna kräva av oss i denna kammare och av den svenska regeringen, den respekten är det inte särskilt väl ställt med.

Herr talman! Om jag minns rätt åberopade Catarina Rönnung i sitt anförande Axberger som en expert. Jag uppfattade att Catarina Rönnung också åberopade honom med stor respekt för hans kunnande. Jag vill då påpeka att Hans-Gunnar Axberger är en av dem som har pekat på det oacceptabla i regeringens sätt att hantera frågan om indirekt tobaksreklam. En annan expert, en expert på EU-rätt, professor Ulf Bernitz, publicerade i januari en artikel i en juridisk tidskrift där han från litet andra utgångspunkter tog upp det felaktiga i den hantering som ägt rum. Med all respekt för konstitutionsutskottet tycker jag att vi inte bara bör åberopa experter när det passar oss utan också ta till oss vad de säger när de gör det litet besvärligt för oss att nå våra eventuella mål.
Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som Centerpartiet och jag personligen nu ser det här betänkandet om barnpornografifrågan ligga på riksdagens bord för debatt och beslut. Det är en mycket positiv proposition som justitieministern har presenterat för riksdagen, och jag känner faktiskt en väldig lättnad över att all befattning med barnpornografi utmönstras ur våra grundlagar. Det har varit svårt för mig som parlamentariker och som representant för det högsta lagstiftande organet i Sverige att vara medveten om att det i grundlagen har funnits ett visst skydd för innehav av barnpornografi. För mig handlar grundlagen inte om teknik och teknikalitet. Från början var det väl heller inte så många experter som uttalade sig när vi byggde upp grundlagen. Den skall ju bygga på grundläggande värderingar i samhället. Den skall vara mycket väl förankrad i folkdjupet, i folksjälen, och den skall avspegla precis de värderingar som vi tycker skall ligga till grund för de beslut som vi fattar här och som skall hanteras ute i det svenska samhället.

Det skulle då innebära att all befattning med barnpornografi utmönstras ur grundlagen. Det är synd att justitieministern inte är kvar i kammaren, för jag hade tänkt tacka henne för det kloka förslag som hon faktiskt har lagt fram i riksdagen. Det är ett förslag som stärker barns rättigheter och rättssäkerhet och bidrar till att skydda barn mot sexuella övergrepp och den kränkning av barn som användandet och innehavet av barnpornografi innebär. I den värld vi lever i ökar faktiskt utnyttjandet av barn över huvud taget. Även här i Europa är det fråga om en katastrofal utveckling vad gäller barns utsatthet och utnyttjandet av barn sexuellt. Jag tycker man får visa litet ödmjukhet inför vad vi vet och inte vet om förekomsten av detta. Vi vet nämligen inte allt. Detsamma gäller förekomsten av våld i hemmen - vi vet inte allt. Rädda Barnen har just i dagarna gett ut en bok om den kliniska verksamhet och den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs på Rädda Barnens kriscentrum. Där har det framkommit att av 101 pojkar som har varit utsatta har tolv blivit avbildade, antingen på film eller på annat sätt. Fem av dem är yngre än sex år. Vi skall inte inbilla oss att vi i dag vet hur mycket av sådant här som förekommer. Vi kan faktiskt inte åberopa exakta siffror och säga att det är på det viset. Det går inte, för det finns ingen automatik i att sådana här fall anmäls och offentliggörs, att man går till någon och berättar. Det gör det inte. Det är t.o.m. möjligt att en person producerar en cd-rom-skiva att använda just för eget bruk. Den tanken är inte alldeles omöjlig. Det gör den personen därför att man också påverkar de barn man utsätter genom att visa de här bilderna. Både Inger Davidson och Barbro Hietala Nordlund har i sina anföranden väldigt väl beskrivit barns situation och utsatthet i de här sammanhangen, så därför tänker jag inte gå djupare in på det. I justitieutskottet har en majoritet godtagit det förslag som Laila Freivalds, vår justitieminister, lade fram. Jag har inte något annat förslag än det som konstitutionsutskottet har lagt fram. Även om konstitutionsutskottet i dag har gjort en viss ändring och talar om att en gärning skall vara "försvarlig" utgår jag från att man menar att ett innehav av barnpornografiska bilder skall vara uppenbart befogat för att det skall kunna vara acceptabelt ur svensk lagstiftnings synvinkel. Jag tycker att det är väldigt viktigt att var och en, även journalister, tänker efter mycket noga om man skall inneha och hur man skall hantera det man innehar. Varje bild och varje film av ett övergrepp på barn, vilket ju barnpornografi är, är nämligen ett evigt övergrepp. När man behandlar de här barnen är det just avbildningen som är det värsta. Det är oerhört svårt att få dem att repa sig, eftersom de uppfattar sin integritet som fullständigt krossad av just avbildningen. Det är egentligen detta det handlar om. Jag förstår inte rädslan för att detta på något sätt skulle inverka på våra möjligheter att jobba i opinionsbildande syfte. Vi kan ju skriva precis vad som helst. Vi kan ju gå ut på barrikaderna och slåss för att få ett tryggare samhälle för barnen och för att verka mot dem som över huvud taget utnyttjar barn. Det går ju lika bra fast vi har det utmönstrat ur grundlagen. Det är bara det att vi måste tänka efter litet extra just när vi handhar sådant som rör barn. Barn kan aldrig manipulera och utnyttja en situation. De kan inte utgöra ett hot mot oss vuxna på något sätt i det här avseendet. Justitieutskottet har också sagt att man utgår från att även propositionens förslag skulle medge att grävande och undersökande journalister kan ta fram material för att bevisa att det föreligger ett brott. Detta har vi skrivit från majoritetens sida i justitieutskottet. Helgonglorior är ibland ganska tunga att bära. Det finns dock många som har jobbat med de här frågorna - som har varit i närheten av de här barnen och också sett hur man utnyttjar barn ute i världen - som faktiskt i stället bär törnekrona. Dessa intryck sätter spår som kommer att finnas kvar för evigt, och det skall man vara på det klara med. Det är också därför det ibland blir så känslostarkt: Det finns människor som har varit mitt uppe i detta och sett följderna av det. Jag minns en gång när jag stod här i riksdagen och pratade i ett annat ärende. Jag sade då någonting om att kammaren fick ursäkta att jag blir känslomässig. Då reste sig en annan ledamot, som jag inte alls kände, och sade: Känsla och logik hör samman. Sedan dess har jag aldrig sagt så mer. Det är ju på det viset: Om inte känslan finns med finns inte heller logiken, och i förlängningen inte heller etiken. Vi måste komma ihåg att det är bra att ha känslor. Det finns olika former av det också. Det är bara så: I det här fallet har vi sagt att just här, på det här området, just därför att barn är så oerhört utsatta, vill vi skapa ett signalverk. Vi vill sända ut signalen till samhället och till omgivningen att det här är ingenting som vi över huvud taget vill veta av. Det är ingenting som egentligen får förekomma. Det här är ett signalverk. Det är också en signal till unga människor som faktiskt begår sexuella övergrepp på barn. Det är ibland unga förövare som gör det. Varifrån får de sina förebilder? Det är också viktigt att komma ihåg grundlagens signaler. Regeringsformen talar om att alla människor skall visas respekt och behandlas så att de känner att deras värdighet finns kvar. Vi lever inte alltid upp till det i det svenska samhället, och därför är en sådan här debatt oerhört viktig. Vi borde ha mycket mer debatter om den grundläggande etiken och de grundläggande värdena i grundlagen än vi har här i riksdagen. Då kanske vi skulle se litet mer vilken betydelse detta har. Jag tycker att det hade räckt med det förslag som propositionen innehåller. Jag uppfattar dock det här mest som en förändring i ord. Jag tror att man kommer att ha ett lika strängt synsätt på att det verkligen skall vara uppenbart befogat om någon skall kunna hävda att han har rätt att inneha barnpornografiska bilder, filmer och andra framställningar. Därför yrkar jag bifall till KU:s förslag vad gäller barnpornografin och utmönstringen ur grundlagen samt försvarlighetsrekvisitet. I övrigt står jag bakom de reservationer som Centerpartiet har lagt fram.

Herr talman! Andre vice talmannen nämnde att känsla och logik hör ihop, och det är möjligt att det gör det. Vi har alla i dag sagt att vi måste har mer känslor när vi fattar beslut i politiken. Men när vi försöker åtgärda, bekämpa eller förbättra någonting måste vi också välja medel som leder fram till de saker vi önskar, och där kommer logiken in. I den meningen tvivlar jag kanske på att känsla och logik är samma sak. den senare har nu avvikit från kammaren - har tagit upp frågan om vad den förändring som konstitutionsutskottet har föreslagit i fråga om det s.k. försvarlighetsrekvisitet innebär. Jag var mycket förbryllad över att denna fråga kom från justitieministern. Det är ju alldeles klart i propositionen ...
Herr talman! Det finns de som har funderat på vad konstitutionsutskottets förslag innebär när det gäller försvarlighetsrekvisitet. Det är uppenbart att det i propositionen står att detta "i fortsättningen bör vara betydligt mindre än det är i dag". Citatet står överst på s. 91. Sedan har utskottet fört ett resonemang och stannat för ungefär de formuleringar som vi har i dagens lagstiftning. Svaret till Görel Thurdin på den punkten är rimligen att utskottet har funderat noga på frågan, skrivit om den och menar precis vad det säger.
Herr talman! Jag tror också att det finns känslor hos alla som engagerar sig i den här frågan. Det är jag övertygad om. Jag förde in detta i debatten eftersom de som inte vill ha detta utmönstrat ur grundlagen säger att de övriga använder alldeles för mycket känslor när de tar ställning - inte av någon annan anledning. Jag ifrågasätter inte andra människors seriösa inställning i frågan och deras vilja att skydda våra barn. Jag tycker dock att det är viktigt att vi som parlamentariker tar oss en funderare på dessa grundlagar. Den som går tillbaka i riksdagens historia ser att det var när kvinnorna kom in i riksdagen som man började tala om sociala frågor. Hela konstitutionen är från början uppbyggd och beslutad av män, liksom hela strukturen i samhället. Man kanske ändå kan säga att det finns ett visst kvinnoperspektiv i det här, eftersom det är så naturligt att vi ställer oss på barnets sida även i en grundlagsfråga. Jag tycker att det är bra att man utmönstrar just barnpornografin i sig - med lasersnitt, eller vad det nu kan vara. Vi talar då om att det är väldigt noga att resten av yttrande och tryckfriheten kvarstår. Det är ju en sådan markering man gör i och med att man lyfter ut hela barnpornografifrågan ur grundlagen.
Herr talman! Jag är mycket glad över att vi har fått in kvinnor i det svenska parlamentet och att det slår igenom när vi lagstiftar och bygger det svenska samhället. Men nog var det ett övergrepp av andre vice talmannen att beskriva den ståndpunkt som hon själv och en majoritet i dagens kammare intar i den här frågan som en kvinnoståndpunkt. Det var inte ett övergrepp mot mig som man eller mot någon annan av herrarna i församlingen. Jag tycker att det var ett övergrepp mot personer som Catarina Rönnung, Gun Hellsvik, Inger René, Birgit Friggebo och andra som har intagit en annan ståndpunkt i denna svåra fråga.
Herr talman! Det är ett faktum, så har samhället byggts upp. Det finns väldigt många debatter här i riksdagen om att kvinnors perspektiv behöver komma in i olika avseenden. Vi har olika uppfattningar även där, både bland män och kvinnor. Jag bara talar om att det är så i realiteten. Huruvida det är så i den här frågan kan jag inte säga. Ni som inte vill mönstra ut detta ur grundlagen hävdar på något sätt att det som är beslutat tidigare är det absolut rätta. Det finns inget annat som är rätt. Det är så jag uppfattar det, och det var därför som jag lyfte fram den frågan. Jag har inte angripit någon här i riksdagen personligen.
Herr talman! Jag tänkte egentligen resa mig för att jag ville instämma i andre vice talmannens anförande. Jag tycker att det var ett utmärkt anförande. Nu tolkades det av talmannen som om jag ville ha replik, och jag tar gärna en kort replik, framför allt för att förklara hur jag ser på försvarlighetsrekvisitet, som vi har gjort en ändring i. Jag gör alltså samma tolkning som andre vice talmannen. I dagligt tal måste det vara uppenbart befogat för att det skall kunna vara försvarligt på något sätt. Jag tycker också att vi gör en precisering gentemot propositionen när vi tydligare talar om att det är syftet som skall vara avgörande. Jag tycker att det faktiskt är litet bättre, inte svagare, än det som justitieministern har skrivit i propositionen.

Herr talman! Mitt anförande gäller inte barnpornografin utan det kapitel som finns i betänkandet med rubriken Censur, åtgärder mot våldsskildringar, m.m. Att detta har tillfogats det här betänkandet beror på ett antal viktiga motioner från allmänna motionstiden som också har resulterat i reservationer. Våldsskildringar berör i högsta grad det rättsliga området och målet att stoppa våldet i samhället. Miljöpartiet anser att en avsevärd begränsning av underhållningsvåldet måste ske, speciellt det som barn kommer i kontakt med. Majoriteten av allt underhållningsvåld i Europa kommer från USA. De flesta filmerna hyllar våldet, den starkes rätt att själv utdöma straff. Men frågan är inte längre, för att analysera alla de här filmerna, om de unga påverkas av våldet, utan hur. Det finns en uppsjö av material som jag tycker är enstämmigt. Den här frågan har diskuterats och ältats ända sedan 70-talet, men jag tycker faktiskt inte att vi har nått någonstans. Fortfarande sköljs detta våld över våra barn. Jag tycker ändå att man kan se en viss enighet i forskarrapporter. Innan tvistade de om huruvida barn verkligen blev påverkade. Men man har sett att just imitationen, tips om hur våld kan utföras, är en verklighet, att aggressioner kan förstärkas, att man tror att det reella våldet är vanligare än det är och att barn tar till hårda metoder, som man tror inte skadar, i den omfattning som de verkligen gör. Dessutom är det en tillvänjning. Toleransen ökar, liksom kravet på stimulans. Här tycker jag också att man kan se en tendens att det oftast är kvinnor som upprörs och för debatten, med många känslor bakom. Orsaken är kanske att det är just som andre vice talmannen Görel Thurdin sade, att man är känslomässigt engagerad. Många kvinnor jobbar med barn som lärare och i barnomsorgen. Jag har själv den erfarenheten. Jag tycker inte att det var så länge sedan som jag som lärare för en mellanstadieklass stod varenda morgon och penetrerade de upplevelser som dessa barn hade haft föregående kväll eller på morgonen innan de kom till skolan när de hade sett videogram. Det tog mycket tid, men jag ansåg att det var en viktig uppgift för mig att bearbeta och prata om det barnen hade påverkats av. Vi ser också genom statistik från BRÅ att alltfler unga offer angrips av jämnåriga våldsbrottslingar, av vilka flera är välbekanta med våldsfilmer och med råa TV-spel som sprids över landet. Vi vet också att det i all barnuppfostran är det goda exemplets makt som skall råda. Den förutsättningen har vi väl fortfarande inte övergivit. Men vi har överlämnat många barn till att matas med dåliga och destruktiva förebilder som har inflytande på unga människor. Jag anser att vi med kraft måste ingripa mot denna lönsamma - för det är det - spekulation i våld som riktar sig till unga och vuxna. Men det är barnen vi i högsta grad måste skydda. Vuxenvärlden ger nu ett dubbelt budskap. Vi säger i samhället att våld är fel. Ändå tillåter vi medier, filmer, video, spel att glorifiera våld. I en rapport från 1996 som Våldsskildringsrådet har upprättat fastställer man att frekvensen för det fysiska och uppenbara våld som ungdomar utsätts för i sitt tittande är 40 timmar i veckan. Dessa rapporter måste ju få oss politiker att reagera och göra någonting åt det. Jag ser i betänkandet att det finns flera reservationer om det som också vi i Miljöpartiet kräver, en förhandsgranskning av videogram. Men vi vill också ha en 18-årsgräns för film, i stället för den lägre som finns i dag. Vi vill dessutom ha en innehållsdeklaration av filmer och videogram. Den innehållsdeklarationen skall visa hur många scener av våld och vad det är som filmen innehåller. Det ger perspektiv på vad det innebär. Det är alltid så att yttrandefriheten ställs mot intressen som vill bekämpa våld och även pornografi i medier. Jag tycker att Laila Freivalds uttryckte det bra när det gällde barnpornografin. Det vill jag instämma i. Hon sade: Grundlagen får inte till varje pris skydda felaktiga beteenden. Det vill jag understryka. Jag har exakt samma åsikt. Det är också, som Görel Thurdin sade, litet grand av kvinnoperspektiv. Vad är det för förebilder vi ger barnen? Jag undrar, jag tror inte att det har skett någon studie av detta: Vem står bakom manus till alla dessa våldsfilmer? Vem sköter produktionen? Det skulle vara mycket intressant att se ur ett könsperspektiv. Jag vill läsa ur en intervju med en 11-årig pojke. Den säger mycket av sanningen som jag också har upplevt det genom rollen som mamma och lärare. Han säger så här: Det blir några filmer på video varje vecka. Vi brukar åka hem till någon som inte har sina föräldrar hemma efter skolan, och så hyr vi en film i videobutiken som ligger nära skolan. Vi brukar samla ihop pengar till filmhyra. Det är precis min erfarenhet att det är så det sker. Han säger att det uppstår ett grupptryck bland pojkarna. Jag tror att många innerst inne blir mycket rädda av allt det otäcka, t.ex. när magar blir bortskjutna och fastnar på väggen. Han säger att han hemma inte vill berätta att han ser på sådana filmer. Därför har han inte heller någon han kan prata med när han inte kan somna på kvällarna. Jag yrkar bifall till reservation 26. Jag hade hoppats att vi skulle kunna ha en gemensam reservation i denna viktiga fråga om att förhandsgranska videogram.

Herr talman! Jag kan instämma i att det är bra att man på internationellt plan arbetar framåt. V-chips är en ny teknisk uppfinning att använda. Men jag håller inte med om att det räcker med att säga att det är föräldrarnas ansvar. Just dessa barn har inte tillgång till den vuxenvärld som kan ta ansvar för dem. Då måste vi som befinner oss runt omkring göra det. Det är därför det är viktigt att se till att det finns lagar som skyddar även dessa barn mot medievåld. Sedan var det frågan om att driva opinion. Det har drivits en stark opinion sedan 70-talet. Den företeelsen har inte avtagit utan snarare ökat. Jag tror inte att det bara med hjälp av en ibland uppblossande opinion går att motverka.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

Herr talman! Det finns tre partier som har reserverat sig för att förhandsgranska videogram. Det är förankrat hos många att detta kan vara nödvändigt. Ett problem skall vara att det kostar mycket för samhället att förhandsgranska. Men vad kostar det för samhället med alla dessa ungdomar som begår våldsbrott? Det blir vidare konsekvenser, och de frågorna får justitieutskottet sedan ta ansvar för. Det blir mycket dyrare med dessa senare åtgärder. Det blir billigare att förhandsgranska videogram.

Herr talman! När jag efter några års arbete i justitieutskottet med dessa frågor åtog mig att bli ledamot i Barnpornografikommittén, bestämde jag mig för att där arbeta för ett förslag som innebar att jag klart och otvetydigt kunde svara ja på en fråga från allmänheten om det är förbjudet och kriminaliserat att inneha barnpornografiska bilder i Sverige. Med det förslag som regeringen har lagt fram och som det står en bred majoritet bakom i Sveriges riksdag i dag, tycker jag att man utan vidare kan svara ja på frågan. Det är kriminaliserat och förbjudet att inneha barnpornografiska bilder i Sverige. Det är en väsentlig utgångspunkt för hela debatten. Jag vill understryka det som framgår i propositionen och som KU-majoriteten har sagt beträffande det unika i de barnpornografiska bilderna i förhållande till yttrandefrihetsgrundlag och tryckfrihetslagstiftningen. Bo Könberg uppmanade deltagarna i debatten att göra markeringar i den riktningen. Det gör jag gärna. Det är angeläget att säga så. Debatten har varit upplysande och klargörande. Det finns en bred majoritet för ett effektivt innehavsförbud. Det finns en minoritet som bara vill förbjuda en del barnpornografiska bilder. Den skillnaden har klargjorts av bl.a. Laila Freivalds och Barbro Hietala Nordlund. Jag har tidigare instämt i statsrådets uttalande, så jag har ingen anledning att lägga ut texten ytterligare där. Däremot finns det anledning att lägga fram några kommentarer. Konstitutionsutskottets ordförande talade om att det förslag som regeringen lade fram i propositionen inte hade genomarbetats i utredningen. Det var fråga om få sidor och ett begränsat alternativ. Det saknades lagtext. Jag var en av två reservanter i utredningen, och vi hade förslag till lagtext. Men det är inte den väsentliga upplysningen i sammanhanget. Den väsentliga upplysningen är att vi reservanter i utredningen fick slåss för att få denna markering gjord. Inte ens liberalerna - som berömmer sig för sin vidsynthet - hjälpte till att få sekretariatet och utredningsmajoriteten att belysa alternativet. Därför är det litet magstarkt att nu kritisera oss reservanter för att inte ha gjort ett tillräckligt bra jobb. Vi gjorde i och för sig ett tillräckligt bra jobb. Det blev vår reservation som sedan blev utgångspunkten för regeringens förslag. Jag känner inte någon ledsnad i de avseendena, men kritiken är obefogad. En annan kommentar gäller hur frågan har hanterats genom åren.

Frågan övervägs dock, som framgår nedan, inom Justitiedepartementet." Det var under Gun Hellsviks ledning. "Här kan också nämnas att ett sådant förbud nyligen införts i Norge. Utskottet vill för sin del konstatera att frågan om kriminalisering av innehav är komplicerad och rymmer en rad principiella frågor. En kriminalisering skulle dock ytterligare understryka hur allvarligt samhället ser på hanteringen med barnpornografi. Något ställningstagande för närvarande är enligt utskottets mening inte aktuellt utan det pågående beredningsarbetet måste avvaktas." Så avstyrktes motionerna. Observera att man skrev att "det pågående beredningsarbetet måste avvaktas". Det var det som leddes av Gun Hellsvik och som föranledde utskottet att inte gå hårdare fram i frågan, utan som tradition är i utskotten gick det inte att fatta något beslut förrän man hade ett grundlagsförslag. Man avvaktade Justitiedepartementets förslag. Jag har velat peka på detta därför att både KU ordföranden och Gun Hellsvik ingående och i nästan raljerande ordalag kritiserat det vilande grundlagsförslaget, det som kammaren antog på våren 1994. Jag skall inte försvara det betänkandet, men jag tycker att när man värderar betänkandet skall man ändå komma ihåg att den ministern och den regering där också Bo Könberg var ledamot inte förmådde att fullfölja beredningsarbetet så att det i riksdagen ens kunde presenteras ett ordentligt underlag. Man försatte riksdagen i den situationen att vi som ville göra någonting och visa att det fanns politiska möjligheter att angripa barnpornografi var hänvisade - jag var inte med så mycket - till eget arbete, initiativ i utskottet och försök att få fram en lagstiftning. Det är klart att det inte är några bra förutsättningar. Jag tycker att det är magstarkt av dem som hade det yttersta ansvaret för den uppkomna situationen att i dag kritisera det lagförslaget, som i och för sig inte var bra, när man inte är beredd att ta något som helst ansvar för tillkomsten av det. Får jag, herr talman, efter detta tillbakablickande göra en liten framåtblick och en internationell utblick. Europarådet, som ju består av 40 europeiska stater, antog för några veckor sedan en rapport och en rekommendation som heter Abuse and Neglect of Children. I den behandlas också frågan om barnpornografi. Rapportören och sociala utskottet, som hade ansvaret för frågan, lade fram förslag som på en rad olika områden kring barnfrågor innebar att man inte skulle göra någon skillnad på innehav av och handel med barnpornografiska bilder. Man vill alltså införa en lagstiftning ungefär som den som vi nu har att gå till beslut om här. Jag tycker att det var utomordentligt glädjande att 40 länders regeringar skulle rekommenderas att införa den här lagstiftningen. Det fanns ytterligare några avsnitt.

Herr talman! Göran Magnusson har berättat en del om sina erfarenheter från arbetet i Barnpornografiutredningen. Det är självklart att Göran Magnusson är en av dem i kammaren som mest har sysslat med frågan just därför att han arbetat i utredningen. Jag fick dock inte klart för mig om han delar utredningens bedömning om omfattningen av problemet, dvs. att det nästan enbart rör sig om videogram och att det var det som låg till grund för att en bred majoritet av utredningen, inklusive två av Göran Magnussons partivänner, stannade på den lösning som i dag förespråkas av Moderata samlingspartiet, mig och några andra från Folkpartiet liberalerna. Jag tror inte att jag har raljerat med det faktum att det som är huvudförslaget i dag, det som det med stor sannolikt kommer att antas, inte varit föremål för en vanlig remiss. Jag har mera beskrivit förfarandet. Jag har ingen inblick i Barnpornografiutredningen så jag vet inte om Göran Magnusson hade stora svårigheter att diskutera denna fråga eller inte. Det jag kan konstatera i likhet med all allmänhet är att det stora flertalet från skilda partier inklusive hälften av Göran Magnussons egen partigrupp efter en stor diskussion landade på en annan lösning, den som i dag inte förespråkas av Göran Magnusson. Jag tror inte heller att jag har raljerat med innehållet i det vilande grundlagsförslaget utan bara pekat på hur svåra de här frågorna är och hur lätt det är att landa på en ståndpunkt som sedan vid närmare eftertanke visar sig inte vara så speciellt klok. Den ståndpunkten hade vi all rätt att upplysa kammaren och allmänheten om i den mån de inte kände till den.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att det är svårt och komplicerat att hantera dessa frågor. Där råder ingen skillnad i uppfattningen. När det gäller huvudfrågan, kriminalisering av innehavet av barnpornografiska bilder, har det för mig framstått som nödvändigt att få ett heltäckande beslut. Man kan naturligtvis med hjälp av utredningens redovisning av omfattningen hävda att det för närvarande räcker med att täppa till denna lucka genom den s.k. stencilregeln och räkna med att det inte uppstår några barnpornografiska bilder på några andra områden och om det gör det angripa problemet då. Jag har haft den utgångspunkten att det bästa är att få - det framgick av mitt inlägg - ett definitivt beslut om att det är förbjudet att inneha barnpornografiska bilder. Den ambitionen klaras med det förslag som vi nu har möjligheter att ta ställning till här. Jag tror att utredningsmajoriteten, med sin uppfattning om systematiken och principerna i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetslagen, tyckte att det var så här långt man kunde gå. Men vi som ville förbjuda innehavet av barnpornografiska bilder måste ta ytterligare steg. Det resulterade i den reservation som Margareta Israelsson och jag stod för och som så småningom i huvudsak också blev regeringens förslag.
Herr talman! Möjligen är det allra sista värt en diskussion. Flertalet som har studerat den reservation som Göran Magnusson och Margareta Israelsson avgav i utredningen har uppfattat denna mera som en halv utdefiniering än den totala utdefiniering som äger rum i dag. Men det är kanske en för teknisk fråga att diskutera här. Det väsentliga var ändå att utredningsmajoriteten, efter det att den hade tagit in all möjliga kunskaper om detta, landade så entydigt på att man skulle skräddarsy inslagen. Jag skulle gärna vilja höra Göran Magnussons kommentar till frågan om smittorisk, och då menar jag inte för framtiden utan det faktum att man i det här fallet - därför att det dyker upp vedervärdiga saker på videogram och filmer - ger sig på det tryckta ordet. Det var ju, som Göran Magnusson säkert minns, precis den debatt som vi förde för ett par decennier sedan när vi skulle ta fram en yttrandefrihetsgrundlag. Skulle man kunna tänka sig det mera praktiska, rimliga och heltäckande att ha en grundlag som gäller för alla medier? Eller fanns det någon risk för att problem i ett medium skulle drabba ett annat medium, i det här fallet det mest klassiska av alla: det tryckta ordet?
Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag tycker mig ha lärt mig mycket om yttrandefrihetsgrundlag och tryckfrihetsgrundlagsstiftning. Men jag är inte beredd att gå tillbaka och föra samma debatt som man förde för 18 år sedan. Däremot vill jag återigen säga att det heltäckande innehavsförbudet har för mig varit det väsentliga. Beträffande smittorisken gjorde jag ju en deklaration från talarstolen. Jag kan bara upprepa den, men den blir väl inte bättre för det. Utifrån mina utgångspunkter hade det naturligtvis varit bättre att hitta en lösning inom ramen för grundlagarna. Men detta har inte visat sig vara möjligt, vilket också utskottsmajoriteten och regeringsförslaget visar. Jag ser det som att företeelsen barnpornografi är unik, och vi kan med bibehållet samvete från tryckfrihets och yttrandefrihetssypunkt genomföra den här förändringen, men vi skall naturligtvis hålla fast vid deklarationerna om smittorisken och de sammanhängande problemen. Sedan är de möjligt att vi reservanter med vår kunskap inte lyckades beskriva det hela mera än som en halv utdefiniering, men det som vi avsåg - och vi hade kanske kunnat få litet hjälp för att det skulle ha blivit bättre - var en utdefiniering ungefär på det sätt som regeringen nu har föreslagit.

Herr talman! Det är kanske bräckligt att stödja sig på ett statsråd, men jag tycker att Laila Freivalds gjorde en bra insats här i dag. Jag har ingen annan uppfattning än den som Laila Freivalds deklarerade om omfattningen av den kriminalisering som moderater och folkpartister vill göra. Den är begränsad. Den inriktar sig bara på en enda punkt och lämnar öppet på vissa områden. Då kan man inte säga att det bara är en lagteknisk lösning, utan det är faktiskt en skillnad i ambition. Rätten att skriva om barnpornografi har aldrig ifrågasatts. Den diskuteras ju inte nu. Hela den här debatten handlar ju om barnpornografiska bilder. Det är ju en viktig sak när det gäller opinionsbildning. Inger René talade om att allt ansvar för att det inte skedde någonting vilar på den regering som hade makten före 1991 och att det mesta som senare har skett har sin utgångspunkt i Gun Hellsviks arbete i Justitiedepartementet. Jag rodnar ju inte, men Inger René borde kanske rodna litet grand. Inger René sade att Laila Freivalds hade initiativmöjligheter när det gällde att lägga fram förslag. Men Gun Hellsvik hade väl samma initiativmöjlighet! Hon uppmanades ju av denna kammare att lägga fram beredningsunderlag så att det kunde fattas beslut, men det gjorde hon inte. Det som var angeläget 1993 1994 var ju att få i gång grundlagsförändringsprocessen. Genom bl.a. Gun Hellsviks och moderaternas agerande tar det ju ytterligare fyra år innan man kan fatta dessa beslut, och det är en väsentlig förlust för de barn som utnyttjas för barnpornografi.

Herr talman! Det lönar sig inte att hela tiden diskutera det som har varit. Det är ju framtiden som vi i första hand skall intressera oss för. Jag tycker att det finns anledning att se positivt på framtiden från den synpunkten att man nu får bättre och effektivare medel att bekämpa barnpornografin. En initiativrik justitieminister hade ju naturligtvis kunnat sätta i gång 1991-1992 och fullfölja ett beredningsarbete och inte bara påbörja att skriva direktiv i ett sent skede av processen. Hade man satt i gång 1992-1993 hade det kanske varit fullt möjligt att få fram ett mycket bättre förslag. Barnpornografiutredningen tog litet tid på sig. Detta är en svår och besvärlig fråga. Samtidigt går det inte att göra någonting förrän det har varit val hösten 1998. Det är först då som vi faktiskt kan fatta beslut. Man kan alltid från principiell kriminologisk synpunkt diskutera värdet av höga straffsatser och att man bekämpar någonting genom att, som föreslogs, fyrdubbla straffsatser och annat. Men jag får ändå påpeka att det fanns ett gott stöd för denna straffskärpning också i socialdemokratiska motioner, så det var inte någon alldeles egen uppfinning av moderaterna, som för övrigt inte behöver uppfinna straffskärpning som princip, för det har de som lösning på de flesta kriminologiska problem.

Herr talman! Nu är äntligen frågan om hur vi kan förbättra skyddet för våra barn mot barnpornografi vid vägs ände, och det är bra. Men samtidigt har det varit en litet sorglig uppvisning, som jag ser det, av handfallenhet från det parlamentariska systemets sida just vad gäller skyddet av våra barn. Har man tagit del av vad detta handlar om, alltså barnmisshandel i ordets rätta bemärkelse, måste man givetvis sätta in all kraft på att med alla legala medel förhindra verksamheten och den upprepning av kränkningen av barnet som varje visning av bild innebär. Räcker inte lagstiftningen, måste den förändras och skärpas. Det är ett övergrepp varje gång de här vidrigheterna visas. Barnen som utsätts bär fysiska och psykiska ärr av övergreppen under resten av livet. De utnyttjade barnen tvingas leva med vetskapen att deras förödmjukelse och förnedring kan fortsätta att cirkulera och visas under många år. Jag tycker att andre vice talman på ett utmärkt sätt beskrev denna verksamhet. Jag har en liten randanmärkning i det sammanhanget - jag ser nu att hon inte kan ta replik - om att det är kvinnorna som ställer upp på barnens sida från ett grundlagsperspektiv. Jag vill nog protestera och säga att jag också som man faktiskt ställer upp på barnens sida, också från ett grundlagsperspektiv. Jag beklagar att vi inte fick ett stopp redan för fyra år sedan. Ansvaret för detta får faktiskt Folkpartiet och Moderaterna bära. Det var kanske inget perfekt förslag då, men det var bättre än rådande situation. Nu tror jag att vi får ett än bättre skydd. Ändå motsätter sig Folkpartiet och Moderaterna, vilket jag med viss förvåning noterar. Jag måste fråga: På vems uppdrag sitter vi här i riksdagen? Jag själv, som är från Norrköping, fick vid årsskiftet 1993/94 ta del av Norrköpingspolisens arbete med barnpornografihärvan. För att effektivt kunna bekämpa dessa vidrigheter ansåg och anser polis och åklagare att det är nödvändigt med en förstärkt lagstiftning. Är det då inte min plikt att agera när jag får ta del av detta? Lever jag upp till det uppdrag som väljarna har gett mig, om jag inte agerar när vi har en lagstiftning som inte skyddar barn mot sådant som de som tvingats att se materialet kallar för barnmisshandel och barntortyr? Då kan man inte bara se på och diskutera olika teknikaliteter och annat, utan man måste handla. Det var detta som det handlade om för fyra år sedan. Jag vill i debatten också uppmärksamma, vilket även gjorts tidigare, alla de ideella insatser som har gjorts av organisationer och enskilda för att få oss lagstiftare att gå till handling. Det har varit helt nödvändigt att ha detta tryck. Jag har ofta blivit kontaktad i denna fråga. Det har då uttryckts en mycket stark folklig förståelse för att vi skall agera, och man har inte förstått hur frågan kunde sluta som den gjorde för fyra år sedan. Trots allt som har varit, är det oerhört positivt att vi nu från kristdemokraternas riksdagsgrupps sida enhälligt kan yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande angående barnpornografifrågan. Det känns också väldigt bra att detta betänkandeförslag i huvudsak följer den reservation som kristdemokraterna hade i utredningen om barnpornografi. Fru talman! Vi kristdemokrater har ingen ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet, men vi har olika motioner och förslag som vi delvis kommer att följa upp i de reservationer som finns. Dessa tar vi ställning till här i kammaren senare.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

Så i den frågan tror jag att Inger René bet sig litet i tummen. Vad gäller det gamla förslaget hade det varit bättre att anta detta än ingenting. Förslaget gav också skjuts i debatten och gjorde att det hände någonting. Jag törs säga att visst var det ofullkomligt. Nu har vi ett bättre förslag. Men jag går så långt att jag säger att det hade varit bättre om det tidigare förslaget hade gått igenom. Vi kanske hade kunnat göra ytterligare förändringar i det skedet. Det hade varit bättre än att, som hände, förslaget blockerades. Det dröjde alltså ett antal år till innan vi kunde se någon effekt.

Fru talman! Jag har ibland under de här åren känt en oro över att behovet av att vidta det som synes vara kraftfulla åtgärder mer skulle vara symbolhandlingar än reellt innehåll. Det är inget fel med symbolhandlingar. De är viktiga för oss människor både i det vardagliga livet och i politiken, men de blir farliga om de undanskymmer eller förhindrar det som annars skulle göras. Jag blev därför litet orolig när jag hörde Dan Ericsson tala om att vi i dag, i och med detta beslut som nu skall fattas om lagstiftningen, har nått till vägs ände vad gäller skyddet för våra barn. Det lät nämligen på Dan Ericsson som att saken nu är klar, att nu är det onda som vi alla vill bekämpa - barnpornografi och övergrepp mot barn - fixat och när vi går ifrån denna kammare i kväll så är det klart. Jag tror inte att det är Dan Ericssons uppfattning, men han ger sken av att det är någonting stort och fantastiskt som nu sker och som kommer åt det reella problemet. Det som har oroat många av oss är att detta bara i begränsad utsträckning kan leda fram till något konkret. Samma problem fanns med i Dan Ericssons resonemang om det vilande grundlagsförslaget. Han försäkrar oss att det hade varit bättre om det förslag som ingen i dag är för hade genomförts fr.o.m. 1995. På vilket sätt det hade varit bättre för barnen hade kunnat vara av värde för kammaren att få reda på.
Fru talman! Jag kan ge Bo Könberg rätt på en punkt. Jag tycker inte att det här är det enda sättet eller att vi nu skall sluta att arbeta med den här frågan. Vad jag avsåg var att vi vad gäller lagstiftningsarbetet och grundlagsfrågan nu faktiskt har kommit till parlamentet för att vi skall fatta beslut rätt snart. Det har tagit många år att komma fram till det. Det är självklart att vi sedan också skall jobba vidare med alla medel. Det var jag inne på i ett annat replikskifte. Inte minst måste de polisiära resurserna och rättsväsendet få goda möjligheter, goda förutsättningar att verkligen beivra brott mot den här lagstiftningen. Sedan till det här med vad som hade varit bättre. Det är faktiskt bara att läsa innantill i betänkandet där man beskriver det tidigare lagförslaget. Jag säger det igen: Det var inte perfekt. Men det hade varit bättre att i det läget få en förändring till stånd än att inget hände. Det var den distinktionen jag diskuterade.
Fru talman! Jo, jag hörde redan i det första inlägget att Dan Ericsson sade att han tyckte att det hade varit bättre. Men min fråga gällde ju på vilket sätt det hade varit bättre. Nu har jag fått en läsanvisning. Jag får väl nöja mig med den eftersom det tydligen inte inom ramen för replikerna går att utveckla på vilket sätt det hade varit bättre. Att jag reagerade, fru talman, mot uttrycket "vägs ände", beror just på att jag tror att det finns människor som tror att man med symbolhandlingar löser alla problem. Vi har från Folkpartiet liberalernas sida i våra motioner - en partimotion och de bägge motioner som finns i anslutning till dagens ärende - räknat upp en mängd åtgärder som måste vidtas för att vi på ett reellt sätt skall kunna komma åt detta onda. Vi har tagit upp åtta-tio punkter som handlar om detta. Det handlar om polisanmälningar, skolhälsovården, pedofilkommando vid Rikskriminalen och ett antal andra punkter. Det är viktigt att komma ihåg detta när någon kablar ut uttrycket att vi nu är vid "vägs ände".
Fru talman! När Bo Könberg säger att vi på ett reellt sätt skall komma åt det här, är det Folkpartiets förslag det gäller. Men har vi inte basen i lagstiftningen, vilket är vad alla som arbetar med det här har ropat efter, så kan Bo Könberg bara önska detta. Det är nu vi får ett verksamt redskap som vi kan vidare utifrån. Självklart ställer jag förmodligen upp på Bo Könbergs övriga punkter. Men de är rätt verkningslösa om vi inte har basen i en lagstiftning som gör det möjligt att faktiskt nu få bort den här barnpornografin. Det är vad det handlar om, Bo Könberg.

Fru talman! "Jag glömmer dem aldrig. Ögonen som tittade på mig med skräckblandad uppgivenhet. De tillhör ett litet barn, en flicka som just utsatts för sexuella övergrepp på film. Jag bär dem med mig för alltid. Jag bär dem i mitt hjärta där de gör mig plågsamt medveten om att jag deltagit i ett sexuellt övergrepp, eftersom jag sett barnpornografi. Jag bär dem i mitt hjärna där de talar uppfordrande till mig att detta måste få ett slut. Innehav av barnpornografi måste kriminaliseras." Så inledde jag mitt anförande här i kammaren den 9 juni för fyra år sedan. Och en sådan här dag står det klart att det nog var bra att jag bar flickans ögon och uttryck med mig. I dag är vi äntligen där. Flickan, som inte var av svenskt ursprung, kan nu veta att vi i Sverige går mot att lagstifta mot att någon över huvud taget innehar en film där övergreppen mot henne beskrivs. Det tycker jag känns som ett stort framsteg för barnens rättsskydd i det här landet. Jag vill naturligtvis, även om hon inte längre finns här i kammaren, rikta ett speciellt tack till justitieministern för det mycket enträgna arbete som hon har bedrivit i den här riktningen. Det finns skäl att också notera att flickan som jag nämnde i dag har ett skydd vare sig den film som övergreppen beskrivs i har en ansvarig utgivare eller inte och vare sig övergreppen beskrivs i en tidning eller på Internet. Det är en mycket viktig deklaration som Sveriges riksdag gör i dag; att all barnpornografi, allt innehav av barnpornografi skall kriminaliseras. Den vanligaste fråga som jag har mött under de här fyra åren och under tidigare år av arbete mot barnpornografi har varit: Varför är det så svårt att förbjuda det där? Det är en fråga som man fått ägna mycken tid åt. Det har vi nog alla fått göra oavsett partifärg och oavsett inriktning i önskan om förändring. Vi har fått försöka förklara hur det fungerar med grundlagar, brottsbalk, lagstiftning mot barnpornografi och lagstiftning mot innehav. Vad som är glädjande är att vi nu har uppnått en situation där alla partier säger att innehav av barnpornografi skall vara kriminellt - men inte allt innehav. Jag tycker ändå att det är ett framsteg att flera av de ledamöter som deltog i debatten för fyra år sedan, och som redogjorde för hur Sverige i det närmaste skulle förvandlas till en polisstat om vi kriminaliserade innehav, i dag säger: Vi är med på vagnen. Vi tycker också så här. Jag skulle kunna citera Gun Hellsvik när hon tidigare sade att hon respekterar den som ändrar sig. Jag respekterar att Gun Hellsvik har ändrat sig på den här punkten. Jag tycker att det är mycket positivt. Däremot inser jag ju att det blir problem med att förklara för människorna här utanför, för barnorganisationer, för vänner och bekanta, vad det egentligen är för skillnad. Det blir svårt att beskriva det här och säga: Nja, det är så att några i Sveriges riksdag tycker att om du har en tidning med barnpornografi skall det inte vara kriminellt för dig att inneha den. Människor frågar: Varför då? Jo, för att man inte kan trycka nya tidningar. Men tidningen som redan finns, den får man inneha? Ja, enligt den åsikten får man det. Då kommer frågan igen: Varför då? Det är precis som Göran Magnusson beskrev här tidigare. Mycket av detta var grunden för det resonemang vi hade i Barnpornografiutredningen. Vi måste kunna svara: Nej, i Sverige är det inte tillåtet att inneha barnpornografi. För fyra år sedan, och under det år som hade föregått diskussionen i juni 1994, framhölls det många gånger att vi som var mot barnpornografi var utsatta för ett drev. Det var inte ett drev av hundar. Det var barnorganisationer och poliser som drev oss framför sig för att få oss att ändra uppfattning. I dag har vi sluppit den diskussionen. Det tycker jag är bra. I dag kan vi ju ändå tala om att det finns en allmän uppfattning om att barnpornografi skall bort. Ingen skall inneha barnpornografi. Jag beklagar dock att vi även fortsättningsvis kommer att stå inför det här problemet att beskriva varför vi inte kan vara enade när vi voterar om ett innehavsförbud. Där skall det fortfarande finnas skillnader. Det är också en glädje i dag att Sverige nu sällar sig till de länder som har ett totalförbud mot barnpornografi. Det är glädjande för det internationella arbete som bedrivs av flera nationer i samarbete, men också av världsomspännande organisationer som i långt fler frågor än just innehavet av barnpornografi arbetar för att tjäna barnens rätt att inte utnyttjas sexuellt. Vi vet att det förekommer en bred kommersiell handel med barn och barnkroppar som säljobjekt. När vi nu markerar att denna handel inte skall förekomma i vårt land genom att vi inte skall ha några innehav av dessa extremting, då har vi också markerat att vi deltar i det arbetet.

Fru talman! Det är bra att Inger René upplyser mig om vad Barnpornografiutredningen har sagt. Låt mig då upplysa om att jag som ledamot av nämnda kommitté är mycket väl medveten om detta. Vad jag dock inte förstår är syftet med denna uppläsning. Vad var det egentligen som Inger René sade? Hon sade att det inte har tillverkats några nya tidningar. Jag har inte opponerat mig mot det. Mitt namn finns med under den delen av betänkandet där denna beskrivning görs. Vad jag opponerar mig mot är att Moderata samlingspartiet och Inger René i denna debatt och i den omröstning som vi senare skall ha har markerat och sagt att man får inneha dessa tidningar därför att de tidningar som möjligen kan tryckas i framtiden kommer aldrig att tryckas i framtiden. Jag tycker att det är ett väldigt konstigt inlägg.

Fru talman! Det innebär då att Moderata samlingspartiet fortfarande vidhåller att det är alldeles okej att inneha barnpornografi, bara den är tryckt före detta årtal.

Fru talman! Det betänkande som vi har att ta ställning till i riksdagen i dag heter Barnpornografifrågan m.m. Bilder av övergrepp har redan tagits upp i debatten. Jag tänker därför hålla mig till det allmänna utbud som sköljs över oss varje dag, dvs. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 26 under mom. 19. Fru talman! Barn och ungdomars världsbild präglas av den bild som medierna ger av omvärlden. Och det finns ett klart samband mellan medievåld och brottslighet och mellan bilder på övergrepp på barn och vad som barn övertalats att ställa upp på. Det är en kraftfull kulturpåverkan som barn utsätts för hela tiden. Det är bilder av vad som beskrivs som mänskligt och normalt via Internet, veckotidningar, porrtidningar, TV, video och bio. Det är bilder som beskriver allt grövre kränkningar av barn och ungdomar både fysiskt och intellektuellt. Även TV-program som är direkt riktade till barn, alltså det som vi kallar för barnprogram, i TV 1, TV 2 och TV 4, har markant ökat sina våldsinslag mellan 1989 och 1994. Fru talman! Kunskap, insikt och frigörelse brukar i beteendesammanhang betraktas som normalprocessen för förändring. Jag menar att vi nu befinner oss i befrielseprocessen. Jag kräver min rätt som konsument, att kunna skydda mig och de mina från de bilder som jag inte vill se. Statens biografbyrå sköter kontroll av film och videogram. Men kontrollen av videogram är frivillig. För att kunna slippa se måste man veta vad en film innehåller av kränkningar och våldsskildringar. Miljöpartiet menar att förhandskontrollen skall vara obligatorisk och utsträckas till att gälla samtliga videogram. En annan metod för att själv kunna begränsa mediavåldet kan vara de V-chips som kan användas för att spärra vissa TV-sändningar. Man kan alltså själv programmera in vilka program som man inte vill se. Det gäller naturligtvis även reklam riktad till barn. Tekniken är på stark frammarsch i USA, och Miljöpartiet menar att vi i Sverige kan driva på frågan inom EU, så att vi snabbt också kan få möjligheter att använda denna teknik i Sverige. Fru talman! En av de riktigt kontroversiella delarna inför riksdagsbeslutet om en ny kulturpolitik var diskussionen kring kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Filmen är numera den konstform som efter musiken når flest människor. Genom att införa en 18-årsgräns för film skulle tillgängligheten för de grövsta våldsskildringarna minska för just ungdomar mellan 15 och 18 år. För att inte förlora denna kommersiellt viktiga ungdomspublik skulle detta förhoppningsvis också kunna leda till att i alla fall svenska filmproducenter väljer att göra filmer mindre våldsamma, dvs. så att filmerna inte riskerar att falla för åldersgränsen. Ett sätt att öka konsumenternas möjlighet att styra vilken film de väljer att se vore att se över lagstiftningen, t.ex. att undersöka om vi kunde ha en varudeklaration över vilka våldsinslag som förekommer i den film som vi skall se. Nu finns det absurditeter i detta sammanhang, och vi kommer säkert att få uppleva flera sådana under denna övergångsperiod med självsanering. Ett exempel är den upplysningsfilm som bl.a. Socialstyrelsen har medverkat till för att förmå ungdomar att inte köpa illegal alkohol. Den är ju helt sjuk. Man tror att man måste filma extremt mycket aggressivitet, våld och blod för att nå de unga, eftersom de ändå är så vana att se så mycket av detta. Jag är stolt över att TV 4 har vägrat sända detta reklaminslag med hänvisning till att det innehåller för mycket våld. Fru talman! Till sist: Vad är det som Biografbyrån klipper bort? Jag skall ge några exempel från ett antal filmer. Baby på vift är en film som är barntillåten. I den har man klippt bort en slagserie mot en mans huvud. Den utgår. En del där en gorilla attackerar en skrikande man kortas av. En del där en man med brinnande byxor sparkas kortas av. En del där en man faller från en skyskrapa kortas av. Pillertrillaren är tillåten från sju år. Där har man tagit bort en del där en man skjuts. En del med en beskjuten, jagad och skrämd man utgår. En del med en man som knuffas utför ett stup utgår. Även en del med en strid vid ett stup där en man faller utgår. En del med en man som hänger upp och ned utgår också. Trädkojan är tillåten från elva år. I den finns en del med ett knivslagsmål där en man huggs ihjäl. Den utgår. En del där en pojke sparkar en liggande pojke utgår. Casino är tillåten från femton år. En del där misshandel med slagträd förekommer utgår. Och en del där tortyr i skruvstäd förekommer utgår. Det här är exempel på vad Catarina Rönnung tidigare kallade för underhållningsvåld.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten i dag. Under en lång tid har jag varit mycket tveksam till hur jag skall ta ställning i frågan. Till slut hamnade jag på utredningens linje. Frågan är mycket svår. Jag tror att viktigast av allt är att det kan konstateras att nog samtliga i denna kammare har samma ambition, nämligen att vi skall komma åt barnpornografin. Därför tycker jag att det är mycket tråkigt när man utmålar varandra för att stödja spridningen av barnpornografi. Man talar om pedofilens förkämpar etc. I andra änden finns ungefär samma typ av resonemang. Det är tråkigt och det är dåligt i en så här grundläggande och viktig fråga. Jag tycker faktiskt att vi skall höja nivån på debatten här och visa respekt för de ställningstaganden som vi gör utifrån ganska svåra överväganden. Flera talare här har gjort det, t.ex. Bo Könberg, Kenneth Kvist, Jag hade tänkt stödja reservation 2 men efter att ha lyssnat på Inger René här i dag kan jag inte göra det. När man tar till sådana övertoner och anklagar andra för att försöka underminera demokratin och för att, som Inger René säger, av populistiska skäl sälja bort grundlagarna för en vattvälling, tycker jag att man inte visar respekt för sina politiska motståndare. Samma tonfall fanns, tyvärr, också hos Barbro Hietala Nordlund. Hon svarade med ungefär samma mynt, och det tycker jag inte att vi skall göra. Jag hyser all respekt för dem som har gjort ett annat ställningstagande i det här ärendet och vill slutligen bara meddela att jag när det gäller nämnda reservation kommer att lägga ned min röst.

Fru talman! Det är faktiskt inte sakfrågan som gör att jag tar ställning så som jag gör och alltså ändrar mitt sätt att rösta. I stället beror det på sättet att debattera, på sättet att göra en partipolitisk markering i frågan. Det handlar ju om att visa respekt för varandras ställningstaganden. Men den respekten tycker jag totalt saknades i Inger Renés inledningsanförande, som jag anser var en skrämmande uppvisning. Jag tror att Inger René t.o.m. var inne på Förintelsen. Hon hänvisade till att det skulle vara en fara för demokratin osv. att gå den här vägen. I och för sig kan jag ha samma dubier när det gäller den smittorisk som kan finnas när vi väljer att gå den aktuella vägen. Men jag skulle inte för mitt liv kunna anklaga någon som gjort ett annat ställningstagande för att medvetet försöka underminera demokratin i Sverige. Det var ju det som präglade den underliggande tonen i Inger Renés huvudanförande.

Fru talman! Jag tror inte att man med den argumentationsteknik som Inger René använder sig av på något sätt vinner någonting vare sig i fråga om demokratin eller när det gäller att föra demokratin framåt. Man utmålar ju på ett visst sätt alla andra som efter mycket stora våndor har kommit till en annan uppfattning och som gjort olika avvägningar i kampen mot barnpornografin och i försvaret av grundlagarna. Jag tror att det gäller många. Kanske är det bara tillfälligheter, eller väldigt små nyanser och bedömningar, som gör att man hamnar på den ena eller den andra sidan. Att i det läget utmåla dem som i det här fallet har hamnat på andra sidan som de som försöker motarbeta demokratin är någonting som det är pinsamt att höra från en riksdagsledamot. Inger Renés senaste replik gör att det hon anför blir ännu mera pinsamt. I så fall menar hon ju allt som hon sade i sitt huvudanförande.

Fru talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. I kommande omröstning här i kammaren kommer jag att rösta för reservation 2, ett förslag som innebär att Barnpornografiutredningens förslag skall genomföras. Tidigare talare här i kammaren har beskrivit förslaget och grunderna för det som man vill genomföra. I denna svåra debatt är det oerhört viktigt att vi har full respekt för varandras åsikter. Jag har full respekt för dem som i dag väljer att rösta för hemställan i betänkandet. En sak som har varit litet otäck i debatten är den antydan som under hela den tid som frågan utretts och debatterats har funnits med. Det gäller då övertramp där man utnyttjar också de här utsatta barnen för sina egna politiska syften. Man vill göra politiska vinster på de här utsatta och utnyttjade barnen. Men dessa barn har blivit tillräckligt utnyttjade och skall inte fortsatt utnyttjas av någon i något syfte. Det tycker jag att det har varit viktigt att markera här från denna talarstol. Jag satt själv med i Barnpornografiutredningen. De filmer som vi var tvungna att titta på för att faktiskt veta vad det var som vi skulle göra en utredning om är något av det värsta som jag har sett och upplevt i mitt liv. Mitt ställningstagande i dag att detta skall flyttas ut från grundlagen bygger inte bara på respekten för grundlagen och det viktiga i att vara försiktig med ingrepp i den, vilket tidigare talare har tagit upp. Det allra viktigaste skälet till att jag väljer att rösta så som jag kommer att göra är att jag är helt övertygad om att Barnpornografiutredningens förslag är det mest effektiva sättet att bekämpa barnpornografi. Tidigare talare har sagt att man måste förbjuda och få bort barnpornografin. Man måste dock vara medveten om att alla sexualövergrepp på barn redan är förbjudna och har straffskalor som ligger långt över vad som kommer att gälla för barnpornografi. Har då sexuella övergrepp på barn upphört? Nej, tyvärr har de inte gjort det. Barnpornografi och fotografering av barn som utsätts för sexuella övergrepp kommer att fortgå även efter en omdefiniering. Detta är någonting som inte kan förbjudas bort, hur gärna vi än vill det. Därför anser jag att ett förslag som inte ger fullständig möjlighet till öppen offentlig debatt och avslöjande av dessa avskyvärda övergrepp och som tar bort meddelar och anskaffarfriheten innebär att vi försämrar skyddet för våra barn. Detta är mitt sätt att se saken. Jag har respekt för att andra människor inte har samma uppfattning, men det är min fullständiga övertygelse.

Hur mycket jag än känslomässigt skulle vilja det anser jag inte att vi löser det här problemet genom att göra en lagstiftning som påminner litet grand om att stoppa huvudet i sanden. Med detta begränsar vi möjligheterna. Det är lätt och skönt att säga att allt innehav av barnpornografi skall vara förbjudet, men jag är helt övertygad om att detta begränsar möjligheterna. Jag är mycket glad över att konstitutionsutskottet stärkte försvarlighetsrekvisitet, men det är fortfarande fråga om ett sämre skydd än vad ett genomförande av Barnpornografiutredningens förslag skulle ge. Jag önskar att jag har fel, men jag är rädd för att om lösningen på de mest avskyvärda problemen blir att vi förbjuder dem och därmed skapar ett samhälle där det här inte öppet debatteras, lyfts fram och kan avslöjas, sviker vi barnen. En anledning till den oerhörda folkstorm som har förekommit i barnpornografifrågan var faktiskt journalisters avslöjanden. Det är lätt att ta avstånd från barnpornografi. När det skrivs om den och man hör talas om den säger sig alla rent generellt ta avstånd från den, men det var först när svenska folket såg de vidriga bilderna på nyhetssändningarna som man insåg vilken företeelse barnpornografi är. Kampen måste föras på många olika håll, och vi får inte begränsa möjligheterna att avslöja barnpornografin. Därför kommer jag att rösta för reservation 2. I övriga voteringar avstår jag från att rösta.

Fru talman! Jag har med stor uppmärksamhet följt dagens debatt, och jag har redan tidigare instämt i anförandet från Ann-Kristin Føsker, som företräder min och Folkpartiets uppfattning i den här frågan. Jag tycker att många inlägg har varit resonerande och nyanserade, vilket är tacksamt i en sådan här känslomässigt engagerad fråga. Det som skrämmer mig är när man inte ser problemen, oavsett vilken ståndpunkt som intas. Det finns faktiskt frågor där ingen lösning är hundraprocentigt bra i alla avseenden, inte ens i vitala avseenden, samtidigt som man ändå måste ta ställning. För fyra år sedan röstade jag emot snabbspåret. Jag tvekade inte, även om jag kände stark olust inför att det kanske av någon kunde uppfattas som att jag inte hade tillräckligt stort engagemang för de utsatta barnen. I dag är jag stolt över mitt ställningstagande då. Vi fick inget förhastat beslut. Vi har fått en utredning som jag inte tyckte gick tillräckligt långt. Vi har fått en proposition som jag kan ställa mig bakom. Vi har fått ett utskottsbetänkande som jag tycker är ännu bättre. Vi kan ta ett bra beslut i dag. Ett beslut för fyra år sedan hade varit ett dåligt beslut, och det hade i dag varit ännu mycket sämre. Jag tvekar alltså inte inför att stödja majoriteten men är trots detta bekymrad över smittoriskerna. Någon sade att detta är svårt att förklara för människor. Ja, det är svårt att förklara tekniska konstruktioner i grundlagen när det är solsken ute. När mörkrets krafter har vuxit sig starka kan riskerna vara mycket mera påtagliga, men det kan också vara för sent. Det är inte i första hand vi som deltar i dagens debatt här som står för en smittorisk, men hotet finns alltid. Historien visar att det finns andra som är fullt kapabla att utnyttja en sådan här möjlighet. Därför tycker jag att det är bra att utskottet så utförligt behandlar smittorisken, och det är bra att kammaren i den här debatten ytterligare har uppmärksammat den frågan. Jag kan leva med den här risken eftersom dagens beslut i övrigt är ett viktigt steg framåt, men debatten om smittorisken får inte tystna och inte tystas. Justitieministern beklagade tidigare i dag att det inte råder full enighet i riksdagen. Jag tror att det är en styrka för demokratin att stora ingrepp i yttrandefrihets och tryckfrihetslagstiftningen inte sker i bedövande majoritet. Det är ingen svaghet. Därför hyser jag stor respekt för talare som Bo Könberg och Catarina Rönnung efter att ha lyssnat till deras inlägg i dag, trots att jag kommer fram till en annan slutsats. Jag tvivlar inte ett ögonblick på deras ärliga och seriösa uppsåt, särskilt som jag vet att det inte är de som kan plocka några lättköpta poäng i den allmänna opinionen i dagens debatt. Efter att ha lyssnat till Kenneth Kvist, Peter Eriksson och Birgitta Hambraeus, företrädare för andra partier som liksom jag står för majoritetsuppfattningen, känner jag en tillräcklig trygghet för att det kommer att gå att föra en mycket nyanserad och lyhörd debatt nästa gång vi står inför ett liknande stort beslut. Fru talman! Jag skäms inte heller för att i dag för barnens skull trycka på samma knapp som Inger Davidson och Barbro Hietala Nordlund, taleskvinnor för sina partier i den här debatten. För det är sakfrågan alldeles för viktig för mig. Men deras inlägg ger inte mig någon trygghet om att vi kommer att trycka på samma knapp nästa gång vi tar ställning i så här viktiga frågor, och det skrämmer mig.

Fru talman! Jag har lyssnat på debatten. Det är en sak som jag blivit litet fundersam på när jag hört den. Det finns en majoritetslinje, som jag för övrigt kommer att biträda. Men ibland från majoritetssidan har man i dag från denna talarstol sagt att med reservanternas förslag kommer det att vara tillåtet att inneha barnpornografiska tidningar. Såvitt jag kan förstå är den utsagan inte korrekt. Såvitt jag förstår kommer det även i reservanternas verklighet, om de fick som de ville, att vara så, att om man innehar en barnpornografisk tidning och det upptäcks kommer den att förverkas, dvs. beslagtas, men det kommer inte att utgå något straff. Det är, som jag ser det, skillnaden. I både majoritetens förslag och i reservanternas förslag kommer tidningen om den upptäcks att försvinna ur hemmet eller från platsen där den förvarades och förverkas. Det är bra i bägge dessa alternativ. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Om jag har missförstått detta är det viktigt att någon annan som är bättre insatt än jag går upp och förklarar hur jag har missförstått frågan. Det finns ju möjlighet att göra så. Det finns gott om ledamöter i salen. Jag tror att det är viktigt att framhålla att både reservanter och majoritet har förslag som innebär att barnpornografi - framställning, spridande och innehav - blir olagligt i den meningen att man tar det ifrån innehavaren. Men i reservanternas förslag utgår det inte ett straff för innehavaren. Det tycker jag är synd. Det är därför som jag kommer att biträda majoriteten. Jag tycker att det skall utgå ett straff för den som inte förstör sitt innehav av barnpornografiska alster. Jag tycker att det skall finnas ett straff där. Nu är detta en grundlagsändring, och vi skall återkomma till frågan vid ett annat beslut. I min önskevärld - där jag fick det precis som jag ville - skulle jag ha en paragraf i brottsbalken som sade att innehavet var belagt med sanktion och straff utan att man gjorde en grundlagsändring. Hittills har man sagt mig att en sådan paragraf inte är möjligt att konstruera. Det gör att jag biträder majoriteten. Men i den bästa av världar skulle man inte ändra grundlagen utan ha ett förbud mot barnpornografi i brottsbalken som innebar att innehavet var straffbelagt. Det har vi inte lyckats lösa. Det är min önskan att man kunde finna den lösningen. Möjligen kommer det att uppstå en gång i framtiden vid nästa läsning. Till dess biträder jag majoritetsförslaget. Fru talman! Sedan skall vi också ha i eftertanke att även om vi i dag tar ett rejält kliv i stor enighet i grunden om att få bort barnpornografin så kommer den inte att försvinna. Den kommer att existera alltjämt, och jag tror främst att den kommer att finnas på Internet. Det är väldigt svårt att med lagstiftning komma åt den som i ett annat land lägger in barnpornografiska bilder på Internet och sedan låter de finnas på nätet. Då kan de usla pedofilerna sitta vid sina skärmar och studera barnpornografi även i framtiden. Det är egentligen det stora problemet som vi borde diskutera. Jag tror att det är där som den stora mängden av aktuell barnpornografi finns. Det är där som det tunga problemet finns. Vi måste gripa oss an den tunga uppgiften så att barnpornografin kommer bort i verklighetens värld och inte bara i paragrafernas.

Fru talman! Det blir intressant att höra Göran Magnussons svar på det som Lars Bäckström tog upp. Jag såg inte att Magnusson hade begärt ordet. Jag begärde det själv bara för att bekräfta Lars Bäckströms läsning. I såväl Moderaternas motion som Folkpartiets minoritetsmotion slås det fast att konfiskering får äga rum, och vi tar bort kravet på förundersökning, etc. Det är en alldeles korrekt iakttagelse som Bäckström gör när han noterar att när de som är anhängare av regeringsförslaget och majoritetsförslaget i utskottet talar om att det kommer att vara tillåtet är det en formulering som används för att stämpla den åsikt vi har snarare än att klargöra det hela. Jag tackar Lars Bäckström för det bidrag han har gett till att få en klarare debatt, även om jag inte har lyckats vinna hans röst i den här voteringen. Men så är det ibland. All klarhets vinnande är god. Jag har bara noterat att den ordning som Bäckström på slutet efterlyser har en mängd goda hjärnor hittills inte lyckats få. Jag har för min egen del i dag uttryckt tillfredsställelse över att Barnpornografiutredningens breda majoritet lyckades konstruera ett skräddarsytt förslag riktat mot där problemen finns, medan de som i dag kommer att rösta för majoritetsförslaget hela tiden talar om att det skall vara heltäckande, osv. och ger intryck av att man gör oerhört mycket mer än vad vi gör i våra förslag, trots de stora nackdelar som detta förslag har.

Fru talman! Det kan vara litet farligt att begära ordet och argumentera och redovisa så att jag förlorar Bäckströms röst, men jag tror inte det. Det är naturligtvis på det sättet att i minoritetsförslaget innebär konfiskation att när man anträffar barnpornografi har man rätt att ta hand om det. I majoritetens förslag är det som ett imperativ förbjudet att inneha barnpornografin, och förbudet är kopplat till en straffsanktionering, precis som Bäckström vill ha. Jag tycker att Bäckström på goda grunder har landat på majoritetsståndpunkten.

Fru talman! Den första delen av det här betänkandet handlar om kontrolluppgiftsskyldighet vid options och terminsaffärer. Där är vi överens om de föreliggande lagförslagen. Dessutom framgår det av betänkandet att regeringen funderar över att införa ett system som skulle göra det möjligt för skattemyndigheten att beräkna reavinst och reaförlust för fysiska personer i samband med aktieaffärer och förtrycka dessa på deklarationsblanketterna. Även om det också framgår att detta är någonting man funderar över och skall utreda vidare, tycker vi redan på det här stadiet att en sådan ordning skulle innebära att deklaranten hamnar i ett underläge. Det innebär ju också att skattemyndigheten i princip får ta ställning till sina egna förslag. Vi avvisar en sådan princip. I det här betänkandet tas också en annan fråga upp. Det gäller skattekonto. Vi har ju diskuterat det vid flera tillfällen tidigare här i kammaren. Regeringen har nu förstått att man behöver ändra en del av de regler som finns eftersom de inte fungerade bra. Vi accepterar den materiella förändringen som föreslås i den delen. Vi tycker emellertid att man borde gå längre och rätta till en del andra ofullkomligheter samtidigt. Fru talman! Företagen är ju uppbördsmän åt staten när det gäller mervärdesskatten. Det skall inte behöva innebära att man belastas och att förslagen är till nackdel för företagen. I det här betänkandet har vi tagit upp två förändringar som vi tycker att man bör göra utöver det som finns med. Bl.a. bör det bli möjligt för företag med återkommande överskjutande ingående moms - det kan ofta bero på ett stort exportinnehåll vid försäljningen - att snabbt få tillbaka sina pengar. Det skall inte behöva leda till ränteförluster. Vi tycker att det är en självklar princip och beklagar att utskottsmajoriteten inte ville ställa sig bakom den. Sedan gäller det en annan sak, fru talman. Det har blivit både en symbolfråga och en viktig fråga i praktiken. Det gäller synen på vad som är förfallodagen när man skall betala in skatter. Vi tycker att förfallodagen skall vara lika med inbetalningsdagen. Då sker betalningen i det här fallet på myndigheternas risk. Det tycker vi är rimligt, särskilt mot bakgrund av att företagen är uppbördsmän när det gäller mervärdesskatten. Men regeringen är envis och håller fast vid det gamla, och man vill inte ändra på detta. Denna attityd tror jag är ett uttryck för den syn på företagsamheten som regeringen har. Man bestämmer sig för att det är myndigheternas rätt som skall gå före företagens. Därigenom blir det på det här sättet. Man hade undvikit en massa onödig irritation om man hade ändrat på begreppen när det gäller förfallodagen, det är jag helt övertygad om. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom våra reservationer i det här betänkandet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Skattekontot är ett viktigt led i regeringens arbete för att förbättra och förenkla för småföretagarna. Det är en stor reform, och med hänsyn till det tror jag att det finns en bred uppslutning kring att genomförandet har gått utomordentligt bra. Men som alla reformer har den naturligtvis sina kantigheter. I betänkandet förslås därför förbättringar för de mindre företagen. Rätten till senare redovisning av moms har vi diskuterat här i kammaren många gånger. Den är i huvudsak till fördel för de små företagen. Men det finns exempel på att företag med mycket stor ingående moms, t.ex. företag med stor utlandshandel, skulle tjäna på att redovisa som de större. Därför får de möjlighet att använda sig av de större företagens redovisningssystem. Den andra huvudfrågan i betänkandet handlar om kontrolluppgiftsskyldighet vid utfärdande av optioner och vid slutförande av options och terminsaffärer. Där finns det en lucka i lagen. Vi kräver i dag kontrolluppgift om det upprättas en s.k. avräkningsnota. Men i betänkandet, där vi är eniga på den här punkten, kommer det att krävas, oavsett om det upprättas en avräkningsnota. De förändringar av kontrolluppgiftsskyldigheten som genomförts med verkan från 1997 års taxering har varit bra. Jag är övertygad om att de uppskattas av de flesta skattskyldiga. Det verkar också som om det kommer att ha betydelse för skatteinkomsterna. Hur stor betydelse vet vi inte i dag. Finansdepartementet konstaterar i propositionen att inkomsterna från reavinster ökar rejält i 1997 års taxering. Ett skäl är naturligtvis att det går bra för Sverige och att vinsterna ökar. Men ett annat kan vara att vi får bättre träffsäkerhet och att inte kapitalvinster tappas bort. Dagens förslag härrör från Skattekontrollutredningen. Den har också lämnat mer omfattande förslag till redovisning av reavinster. De tar vi inte ställning till i dag. På den senare punkten, dvs. när det gäller en generell uppgiftsskyldighet och redovisning av reavinsterna genom skattemyndigheterna, har remissopinionen varit blandad. Det sker nu en rejäl analys av frågan i Finansdepartementet innan frågan kommer tillbaka till riksdagen, om den över huvud taget kommer tillbaka. Där kommer det alltså att ske en ordentlig sakprövning. Propositionen innehåller i övrigt formella förändringar i lagstiftningen med anledning av regionaliseringen. Den innehåller också vissa förändringar i skatteregisterlagen. Ledamöterna i skattenämnderna får gehör för sina krav på att tjänsteställe för ledamöterna skall vara hemmet. Fru talman! Sannolikt är det inte det här betänkandet som kommer att vara huvudfråga i den valrörelse vi står inför. Vi är överens om kontrolluppgiftsskyldigheten. Vi är också överens om att genomföra förbättringar för småföretagen. Men moderaterna har ändå lämnat ett par reservationer. Den första gäller kontrolluppgiftsskyldigheten. Jag tycker, Carl Fredrik Graf, att det är litet grand av en okynnesreservation. Vi lägger inte fram något förslag om generell kontrolluppgiftsskyldighet vid värdepappersförsäljning i den modell som Skattekontrollutredningen föreslagit. Det är inte det vi tar ställning till i dag. Jag hade haft större respekt för moderaterna om ni hade valt ett särskilt yttrande för att markera er inställning i sakfrågan. Att reservera sig för ett förslag som inte finns känns minst sagt märkligt. Den andra gäller momsredovisningen. Jag vill fråga Carl Fredrik Graf om det är rimligt med ett system där man hoppar mellan system och skiljer ut momsfrågorna från övriga frågor. En idé med skattekontosystemet har ändå varit att ha ett enkelt system både för företagen och för skattemyndigheten, så att man kan ägna mer tid åt service och mer tid åt andra frågor. I en reservation från Moderata samlingspartiet tas också frågan om förfallodag upp. Riksdagen har tidigare haft en rejäl debatt på den här punkten. Till den oro och de invändningar som riktades från moderaternas sida men också från andra partiers sida kom frågan om det skulle finnas en möjlighet till inbetalning till skattekonto via bank eller inte. Det var inte klart när vi hade den förra debatten. Men det är klart i dag, och den möjligheten finns. Därför ser jag i dag inga skäl till att föreslå några förändringar på den punkten. Det är också viktigt att påpeka att systemet för inbetalningar när det gäller skatt helt stämmer överens med de förhållanden som är på hela den civila marknaden.
Fru talman! Jag vill göra några reflexioner med anledning av Inger Lundbergs inlägg. Den ena är en reflexion som man också kan göra i många andra sammanhang om man lyssnar på socialdemokratiska debattörer. Socialdemokraterna tycker att det administrativt är för krångligt att införa ett system som gör det möjligt för en del företag att få tillbaka sina pengar snabbare. I valet mellan att göra ett system som skulle passa dessa företagare eller ett system som passar staten väljer socialdemokraterna självfallet ett system som passar myndigheterna i första hand. Jag har ingen fråga i anslutning till detta. Jag drar bara slutsatsen att så är det denna gång, så har det varit tidigare, och jag är rädd för att det kommer att bli så fler gånger. Att förfallodagen skall vara lika med inbetalningsdagen är en ståndpunkt som vi i Moderata samlingspartiet länge har hävdat. Det är också en ståndpunkt som, om jag har förstått opinionen ute bland företagen rätt, hävdas bland företagen, och hävdas med ett ganska massivt tryck. Lundberg att företagen driver denna ståndpunkt att förfallodagen bör vara lika med inbetalningsdagen, trots alla de förträffligheter som Inger Lundberg tycker att det system hon själv förordar innebär?
Fru talman! På den första punkten vill jag säga att det system som Carl Fredrik Graf talar för är ett krångligt och byråkratiskt system. Det skulle kräva ytterligare resurser på sikt, och vi skulle ha en mängd olika inbetalningsdatum. Det ligger i både företagens och samhällets intresse att vi försöker ha så enkla system som möjligt, som är enkla för företagarna men faktiskt också enkla för myndigheterna. Det måste finnas en gemensam ambition här i riksdagen att försöka ha såpass enkla system att vi inte tvingas äta upp en mängd skatteinkomster genom byråkrati och ytterligare hanteringskostnader. Jag tycker ändå att det har funnits en mycket stark ambition i hela skattekontoarbetet att bygga upp ett system som så långt det över huvud taget är möjligt förenklar för företagarna. Skulle vi däremot hitta punkter där det är mycket bekymmersamt för företagarna tror jag att det är oerhört angeläget att man gör förenklingar. Men problemet med moderaterna, Carl Fredrik Graf, är ju att det alltid är så krångligt. Alla förslag är så konstiga och så besvärliga. Det är så väldigt svårt att ur dessa enorma massor av reservationer, särskilda yttranden och skrivelser utröna vad som är problem och vad som egentligen bara är markeringar från moderaterna för att det är käckt att ha med ytterligare reservationer i betänkandena från skatteutskottet. När det gäller frågan om förfallodagen vet jag att det fanns en oro från företagarnas sida. Hur skulle det fungera? Hur skulle det hanteringsmässigt fungera från det att man skickade iväg sin skatteinbetalning tills dess att den fanns på kontot hos skattemyndigheten? Ett viktigt skäl till den oron var att man inte hade löst frågan om bankgiro. Det är löst i dag, så jag har svårt att se att problemet de facto är så stort som Carl Fredrik Graf vill göra det till.
Fru talman! När det gäller förfallodagen säger Inger Lundberg att hon inte inser problemet. Det är ju ett erkännande, och jag får notera detta. Jag konstaterar att andra ser problem i detta, och därvidlag kommer vi tydligen inte längre. Vad gäller frågan om huruvida det är krångligt eller inte ser Inger Lundberg inte heller problemet. Det är ju att företagen inte får möjlighet när det gäller den ingående överskjutande momsen att få tillbaka pengarna på ett tillräckligt snabbt sätt. Det är det som är problemet. Majoriteten vill inte medverka till att göra något åt det med hänvisning till förenklingsskäl. Jag tycker också att det är viktigt att vi har regler som är enkla både för myndigheterna och för företagen. Men förenklingen är inte det enda ändamålet, utan det finns också ett annat ändamål, nämligen att penningströmmarna skall kunna flyta på ett sådant sätt att det blir bra framför allt för företagen. De skall inte dräneras på pengar på grund av att de är uppbördsmän åt staten. Det är en viktig poäng just när det gäller mervärdesskattesystemet.
Fru talman! Jag vill bara erinra Carl Fredrik Graf om att Moderaterna när vi förra gången hade skattekontofrågan uppe på allvar i riksdagen ville skjuta på hela reformen. Den är i sak väldigt uppskattad, och jag tror inte att företagsamheten i det här landet hade vunnit på att riksdagen då hade följt Moderaterna. I dag gör vi en justering, som gör systemet litet krångligare men som är till fördel för företagarna. Vi låter de mindre företagen få möjlighet att välja vilket system som passar dem bäst. De större företagens system för momsinbetalning kan gynna ett företag med stor exportandel. De mindre företagens system har vi i skatteutskottet varit med om att påverka så att det är till fördel för den stora gruppen mindre företag. Jag tycker att vi i det här betänkandet på ett par viktiga punkter föreslår åtgärder som förbättrar möjligheterna för de små företagen, utan att skapa ett väldigt krångligt och bökigt system.

Herr talman! Betänkandet heter Kontrolluppgiftsskyldighet vid options och terminsaffärer, m.m. Jag tänker inte uppehålla mig så länge vid kontrolluppgiftsskyldigheten, därför att där står vi bakom majoriteten. Jag gör samma bedömning som Inger Lundberg, att den moderata reservationen nr 1 är någon form av okynnesreservation. Däremot tänker jag uppehålla mig litet grand vid "m.m." och de diskussioner som har förts när det gäller skattekontot. Jag delar Inger Lundbergs uppfattning att skattekontot har varit bra. Det har inneburit förenklingar både för myndigheterna och för de skattskyldiga. Det var naturligtvis vissa inkörningsproblem; det måste bli sådana när man gör en så stor och radikal förändring som denna. När vi här i kammaren beslutade om skattekontot sade vi att det nog skulle komma att ta ett halvår innan det hade satt sig fullt ut. Vi hade vissa problem med mervärdesskatten, men RSV sade när de var här att de skulle lösa problemen. Den här inbetalningen skulle kunna ske relativt snabbt. De problem som har varit kommer troligen att kunna undanröjas. Jag är övertygad om att skattekontot är en bra reform och kommer att fungera utmärkt till 99,9 %. När det sedan gäller inbetalningstiden och förfallodagen är det naturligtvis problem. Vi vet att vi inte kan lita på betalningssystemen. Det är ju knepigt om betalningssystemen på ett eller annat sätt skulle fallera och den som betalar in blir drabbad, inte därför att han eller hon inte har fullgjort sina skyldigheter, utan därför att den som förmedlar pengarna inte har klarat att leverera in pengarna i tid. Det hade varit ganska enkelt om man hade haft kvar de tidigare reglerna, dvs. att det är inbetalningsdagen, den dag när man gör inbetalningen, som skall vara förfallodagen, inte den dag när pengarna kommer in till myndigheten. Jag vill inte gå så långt som Carl Fredrik Graf och säga att statens rätt i alla lägen går före företagens. Jag tror inte att det är utifrån de bedömningarna som man arbetar och skriver propositioner. Däremot kan jag konstatera att Moderaternas agerande i skatteutskottet är av den typen att de många gånger går längre än vad företagen själva vill. Man sätter sig inte ned som parti och analyserar frågorna, utan man fungerar snarare här i riksdagen som ombud för företagen. När vi i skatteutskottet senast behandlade ärenden om bankerna och gruppregistrering för mervärdesskatten, som ännu inte har kommit till kammaren, blev beställningen effektuerad. I efterhand kom de på att de ville tidigarelägga det litet grand, och då var Moderaterna naturligtvis snabbt där, trots att man fått information om det skulle skapa stora problem att göra de ändringarna. När det gäller förfallodagen har vi valt att inte reservera oss. Det finns ingen anledning att göra det nu, när vi nyligen har behandlat frågan här. Vi skulle ju kunna behandla frågorna under samma valperiod eller under samma år hur många gånger som helst, men jag finner ingen anledning att stödja reservationen. Däremot har vi ett särskilt yttrande. Vi menar att det är lämpligt att regeringen noga följer upp vad som sker när det gäller detta, så att vi får klar och entydig information om vilka problem som har uppstått. Tills vidare nöjer vi oss alltså med det särskilda yttrandet. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i föreliggande betänkande.
Herr talman! Vi får väl återkomma till diskussionen om gruppregistrering av företagen i mervärdesskattesystemet när det betänkandet hamnar här i kammaren. För övrigt vill jag bara tala om för Per Rosengren att jag betraktar mig själv som en riksdagsledamot som är vald av 43 000 moderata hallänningar i syfte att vara deras ombud här i kammaren. Om Rosengren uppfattar att jag lyssnar på t.ex. olika företag när de för fram sina synpunkter har han rätt, herr talman. Jag försöker lyssna på människor utanför detta hus och ta del av deras synpunkter, för att också föra fram de synpunkterna här i den mån jag tycker att de är relevanta. Jag ser inget fel i detta.
Herr talman! Ja, då agerar vi på samma sätt, med den lilla skillnaden att jag kanske ifrågasätter en del av den information som ges vid olika sammankomster litet mer än vad Carl Fredrik Graf gör. Moderata samlingspartiet fungerar snarare som en megafon åt de uppvaktande grupperna. Jag har väldigt svårt att se att Moderaterna egentligen bildar sig en egen uppfattning, utan de blir en form av megafon åt de här uppvaktande parterna.
Herr talman! Jag skall inte ta till överord mot Per Rosengren, men jag har god lust att göra det, därför att nu hamnar han på djupt vatten. De uppvaktande grupperna representerar uppenbarligen en betydligt större andel bland väljarna än vad Per Rosengrens parti förmår samla ihop. Herr talman! Det Per Rosengren sade sist var en onödig släng, som inte hade någon direkt koppling till verkligheten. Som riksdagsledamot måste man naturligtvis lyssna på enskilda, organisationer och företag, dvs. de som har någonting att framföra, t.ex. synpunkter på den lagstiftning som riksdagen skall behandla. Sedan får man analysera och utvärdera detta. Jag tycker att vi gör detta på ett sätt som är bra för företagsamheten och därmed bra för Sverige och som kan leda till fler och nya jobb i det här landet. Det är vad landet behöver mest just nu. Det behövs nog fler i Sveriges riksdag som kan tala för ett ökat företagande i Sverige än det finns för närvarande.
Herr talman! Det är just analysen jag saknar hos er moderater. Ni köper ju alla förslag som kommer och torgför dem direkt, utan att analysera dem över huvud taget. Jag vill erinra om att det under den period som ni själva satt vid regeringsmakten inte blev särskilt mycket förenklingar för företagen - snarare tvärtom. Det blev väldigt mycket krångliga regler inom skatteområdet. Nu kommer plötsligt Bankföreningen och redovisar en bild, där ni själva inte har motionerat, och plötsligt fungerar ni som en megafon. Så var det med skattekontolagen. Ni tog till väldigt mycket överord då. I samband med momsen gick ni längre än vad företagen och organisationerna själva egentligen ville. Ni vill i stort sett subventionera företagen. Vad som saknas hos Moderaterna är de facto analysen.
Herr talman! Jag vill bara i anslutning till Per Rosengrens inledning säga att jag tror att vi är eniga om att genomförandet av skattekontot har gått väldigt bra, med hänsyn till vilken stor reform det är. Det är då fel att i kammaren markera att mycket av förtjänsten ligger på skattemyndigheterna. Det lades ned ett oerhört arbete både på Riksskatteverket och på de enskilda länsskattemyndigheterna för att få i gång denna stora reform. Det lades ned mycket manuellt arbete när de nya datasystemen inte riktigt fungerade för att omläggningen skulle vara så positiv som möjligt för företagarna. Det är också uttryck, tror jag att jag vågar säga, för ett sätt att arbeta som präglar väldigt många av våra myndigheter i dag. Det finns en stark inriktning mot att stötta och ge service till företagen och inte krångla till jobbet för dem. Jag tycker att det kan vara på sin plats att vi i kammaren säger att vi verkligen uppskattar det. Det är ett gemensamt intresse för hela denna riksdag att se till att våra företag har bra möjligheter att jobba. I det ligger också att vi självfallet, Per Rosengren, på olika punkter skall följa upp de lagar vi har stiftat. Vi skall inte vara prestigefyllda om vi ser att det finns förslag som slår väldigt fel. Vi gjorde en omprövning när det gäller momsinbetalningar, t.ex., för att förändringarna hade varit väl dramatiska. Om jag får fortsätta med psykoterapin till Carl Fredrik Graf vill jag säga att det också är viktigt att göra en ordentlig analys och välja vilka frågor man går in på. Ni hoppade i galen tunna.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det Inger Lundberg har sagt i sin replik. Jag hoppas också att vi får se att man verkligen analyserar frågan om inbetalningstiden. Jag tar det som ett halvt löfte från Inger Lundberg om att man ämnar följa den frågan väldigt noggrant. Det var också därför vi valde att göra ett särskilt yttrande i stället för att driva konfrontationspolitik. Jag tror att det är bättre att redovisa vad vi har sagt tidigare och på det sättet meddela vad vi anser än att hela tiden lägga fram reservationer, i synnerhet som vi alldeles nyss har klubbat igenom dessa förslag. Om det kommer fram information som visar att systemet inte har varit så bra hoppas jag att regeringen återkommer. Jag får ta det som Inger Lundberg sade om att det troligen kommer att göras en analys som ett halvt löfte. Om det skulle visa sig att det behövs återkommer man. Om man inte gör det kommer vi inte att nöja oss med särskilda yttranden utan också avge reservationer. Det kan kanske t.o.m. komma förslag till beslut på andra sätt.
Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar. Per Rosengren brukar ju vara rätt stringent och tydlig när han argumenterar om skattefrågor, men i sin sista replik mot mig pratade han om helt andra saker och framför allt om helt andra betänkanden. Vi kommer att behandla gruppregistrering vid ett annat tillfälle, så då kan vi återkomma till den debatten. Rosengren exemplifierade litet dåligt när han talade om att vi är en megafon för företagen. Han sade att vi ibland går längre än företagen. Det måste väl, herr talman, tyda på att vi gör en egen analys av vad vi tycker är bäst. Den kanske inte alltid sammanfaller med den ena eller andra intresseorganisationens uppfattning. Slutsatsen, herr talman, är att den bild som Per Rosengren målar upp avseende Moderata samlingspartiets sätt att bedriva verksamhet i riksdagen är felaktig.
Herr talman! Jag kan konstatera att antalet okynnesreservationer från moderaterna ökar och har ökat under hela mandatperioden. Man har faktiskt fungerat som en ren megafon åt näringslivet. Den reservation som finns här är också mycket tveksam. Det är en ren okynnesreservation.
Herr talman! Jag får fråga herr talman och kammarsekreteraren hur man definierar en okynnesreservation. Jag känner bara till en typ av reservation, och det är den typen av reservation som vi lägger fram i betänkandena och som innebär att man har en avvikande mening i förhållande till det som majoriteten står för.
Herr talman! Ibland kan man lägga fram reservationer för det politiska spelets skull och inte för själva innehållet. Det är det som jag menar med en okynnesreservation. Moderaterna har lagt fram väldigt många sådana under senare tid. Detta, kombinerat med en mängd försök att ta utskottsinitiativ, visar att man inte är så intresserad av sakfrågorna utan vill agera på en helt annan arena.

Herr talman! Debatten om skatteutskottets betänkande 25 handlar i sin helhet om en klåfingrig regerings reträtter och besynnerliga utspel för att dölja tidigare misstag. En förvillelse blir inte bättre av att den följs av nya bisarra regler - regler som inte är genomtänkta, som inte har något klart syfte och som kommer att resultera i nya reträtter till ingen nytta för samhället, men väl med mycket krångel för företag och medborgare. De enda som kan gnugga händerna i förtjusning är de byråkrater som ser som sin livsuppgift att diktera villkoren för medborgarna. Men även dessa byråkrater tar sig säkert för pannan när de skall förklara det fiffiga i att höja elskatten för fjärrvärmeverken under den kallaste årstiden. Syftet med förslaget att höja energiskatten för elektrisk kraft som förbrukas i elektriska pannor inom fjärrvärmesektorn under perioden november-mars är ett bra exempel på planhushållarens idévärld. Låt oss granska regeringens motiv. Man vill söka begränsa tendenser till elprishöjningar på marknaden genom att under eldningssäsongen belägga fjärrvärmeverken med en energiskatt för elanvändning. Den första fråga som uppstår är om man gör detta för miljöns skull, för att förbättra det statsfinansiella läget, för att ransonera elförbrukningen eller för att betalningsbalansen skulle bli negativ om vi ökade importen av el från andra länder. Varför gör man det? Allt beror naturligtvis på det första tokiga beslutet - beslutet att stänga Barsebäck. För att kompensera bortfallet från en väl fungerande reaktor måste man börja fundera på vilka olika åtgärder som man skall vidta för att minska elförbrukningen - annars kan det inhemska elpriset kanske stiga brant. Det går således inte bara att stänga Barsebäck utan konsekvenser för folkhushållet. Det visar sig bl.a. i dagens betänkande. Det är således inte för statsfinanserna eller för miljöns skull som man gör så här. Det är rätt och slätt ett medel för att styra bort förbrukningen av el till andra energikällor. Vilka är det? Mig veterligen är de i princip tre för fjärrvärmeverken: olja och andra fossila bränslen, flis, pelletar och andra skogsprodukter eller sopor. Alla dessa energikällor är sämre för miljön än den elenergi som produceras med kärnkraft eller vattenkraft. Nu är som sagt regeringen orolig för att det minskade utbudet av el efter en stängning av Barsebäck skall driva upp priset på elektrisk kraft. Det är väl rimligt att anta att vi får sådana tendenser. Det är dock tveksamt om förslaget att belägga fjärrvärmeverken med skatt under vinterperioden löser några av dessa problem. För det första ökar alltid priset på el under denna period, och därför använder redan i dag fjärrvärmeverken sparsamt med el under denna period. Det framgår också av propositionen att regeringen själv inte anser att förslaget nämnvärt kommer att påverka intäkterna för staten. Med andra ord kommer det inte att bli någon effekt. För det andra kommer man inte längre att kunna utnyttja det överskott av vattenkraft som trots allt tidvis uppstår även under vinterperioden. Då får vattnet rinna förbi, och det är naturligtvis ett slöseri. Vi har i dag en fungerande nordisk elmarknad. Temporära efterfrågeöverskott i Sverige kan täckas genom import. Priset bestäms då av utbud och efterfrågan, och vi får en marknadsmässig nivå. Sedan får förbrukarna dra sina slutsatser av detta och anpassa sina åtgärder. Det är bra mycket bättre än att staten som planhushållare skall gå in och försöka leka prisregulator på en marknad som uppfyller flera av kriterierna för en perfekt marknad och som rätt utnyttjad kommer att ge det bästa slutpriset på elektrisk kraft. Lisbeth Staaf-Igelström, jag skulle gärna vilja ha svar på följande fråga: Varför lyssnar socialdemokraterna inte på remissorganen i denna fråga? De allra flesta har avstyrkt förslaget. De tycker att det är ett krångligt system, som inte ger önskad effekt. Som jag har framhållit finns heller inga miljöskäl eller statsfinansiella skäl som talar för det. Alltihop är bara ett försök att manipulera marknaden, ett försök som inte ger upphov till någonting annat än krångel. Varför lyssnar ni inte på sakkunskapen? Herr talman! Det är mycket sannolikt att den skattehöjning som vi i dag skall besluta om kommer tillbaka till riksdagen i form av ett ändringsförslag, i likhet med så många andra av regeringens illa förberedda förslag, som sedan har accepterats av riksdagen och som vi har fått i retur. Ett sådant exempel är nästa fråga i betänkandet, nämligen förbudet mot användande av finsk röd diesel i bussar och lastfordon. Vi moderater har bekämpat de bestämmelser som hittills tillämpats och hävdat att dessa strider mot gemenskapsrätten. Regeringens reträtt i denna fråga är redan inledd. Äntligen! säger vi moderater. Det skedde redan i fjol en första reträtt i detta ärende här i riksdagen, och nu tvingas man till ytterligare en. Inte heller dagens förslag är fullt ut i enlighet med det utlåtande som har kommit från kommissionen om hur man skall hantera den här frågan. Med all säkerhet, herr talman, kommer frågan om den finska rödmärkta dieseln att återkomma på riksdagens föredragningslista inom kort. Jag frågar Lisbeth Staaf-Igelström: Varför dessa tvekande små återställare i detta ärende? Varför inte acceptera att Sverige faktiskt är medlem i den europeiska unionen och att vi skall tillämpa samma regler när det gäller den fria rörligheten för våra svenska medborgare och för varor och tjänster som alla andra EU:s medlemsländer? Varför inte ta steget fullt ut och göra utnyttjandet av den finska dieseloljan helt fri? Vi motsätter oss också det krångliga förslaget att privatpersoner som importerar rödmärkt finsk olja för uppvärmning skall tvingas att också betala svensk skatt, trots att de redan betalt den finska konsumtionsskatten. Detta står definitivt i strid med principen om konsumenters fria tillgång till den gemensamma inre marknaden. Regeringen bör i stället återkomma med ett förslag som gör det möjligt för privatpersoner att köpa och fritt införa finsk dieselolja utan att behöva betala svensk skatt. Ett tredje ärende i betänkandet rör en diskriminering av de entreprenadmaskinägare och skogsmaskinägare som i Sverige får betala samma skatt på motorbränslet som man betalar för de fordon som utnyttjar vägnätet. Vi anser att detta skall upphöra. Flertalet länder inom EU, däribland Finland, har inte något krav på att man använder högbeskattad olja i motorredskap, traktorer, m.m. Vi moderater anser därför att bränsle för arbetsredskap i Sverige skall beskattas på samma sätt som i dessa länder. Varför skall vi inte ge svenska företag möjlighet att konkurrera på samma villkor?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

Herr talman! Litet hastigt fick jag gå in i den här debatten, men jag lyckades då hitta ett gammalt papper som kan ha ett visst intresse för frågan om elpannorna och elbeskattningen. Utskottet skriver i sitt betänkande: "Enligt utskottets mening har regeringens förslag en utformning som gör att elanvändningen i fjärrvärmenäten kan minskas under de perioder då det är mest ekonomiskt och miljömässigt motiverat med en sådan förändring." Man talar alltså om att det är "miljömässigt motiverat". Vad innebär då det? När vi diskuterade förslaget i energiöverläggningarna fick vi ett papper på vad det innebär: En minskad användning av omkopplingsbara elpannor i fjärrvärmenäten kommer att medföra en ökad utnyttjning av andra anläggningar, främst oljepannor. Exakt så står det i det PM vi fick från departementet. Utskottet räknar här med 3 eller 2 TWh. Det fanns ett räkneexempel. Om vi plockar bort 3 TWh kommer åtminstone 2 av dem att ersättas av olja. Då kan man fråga sig hur många ton olja det handlar om. Kommer det att vara mer än den droppe olja som näringsministern talade om när han presenterade energiuppgörelsen? Hur många ton ytterligare i utsläpp av koldioxid kommer det att handla om? Jag kan i betänkandet inte se några uppgifter om detta. Det normala nu för tiden är ju att vi har väldigt tydliga miljökonsekvensbeskrivningar i fråga om de beslut vi fattar, vad de innebär för miljön. Jag vet inte om Lisbeth Staaf-Igelström har några nya uppgifter på den här punkten. I all hast fick jag via utredningstjänsten fram en uppgift om vad förbränning av eldningsolja motsvarande 2 TWh el innebär i praktiken. Det innebär Lisbeth Staaf-Igelström kan då tala om ifall detta är en riktig siffra eller om utskottsmajoriteten har en annan uppfattning om hur mycket olja som ytterligare kommer att förbrännas på grund av det här beslutet. En annan fråga är: Om det här är en riktig siffra, vad innebär det i så fall i form av utsläpp av koldioxid? Jo, det skulle handla om ytterligare 1,6 miljoner ton i utsläpp av koldioxid. Det är alltså en rätt kraftfull ökning av de samlade koldioxidutsläpp som Sverige står för, och det i ett läge när vi i Sveriges riksdag har fattat beslut om att utsläppen skall stabiliseras och sänkas. "Miljömässigt motiverat" skriver utskottsmajoriteten. Jag för min del, herr talman, får det absolut inte att gå ihop. Nu förväntar jag mig faktiskt en förklaring från utskottsmajoriteten.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 25 behandlas frågan om beskattning av elpannor och vissa andra punktskatter. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag om förhöjd energiskatt för elektrisk kraft som förbrukas i elpannor inom fjärrvärmesektorn. Syftet med förslaget är att minska användningen av elkraft i fjärrvärmesystemen under perioder då det är miljömässigt och ekonomiskt motiverat att i stället använda andra energikällor. Undantaget för sommarmånaderna har sin grund i att elpannorna då fyller en viktig reglerande funktion, eftersom det då normalt finns god tillgång på vattenkraft. På detta sätt kan vattenkraft användas effektivt under våtår, då vattentillrinningen under vårfloden annars inte kan tas till vara. Denna åtgärd är en del i omställningen av energisystemet och därmed i skapandet av en ekologiskt hållbar utveckling. Ett enigt utskott ställer sig bakom att förbudet mot användning av finsk rödmärkt olja i lastbilar och bussar slopas när det gäller olja som förts in till Sverige i normal bränsletank på dessa fordon. Förändringen föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 1996. De finska reglerna på detta område har en utformning som i praktiken hindrar användning av röd olja i lastbilar och bussar, men det finns inget egentligt förbud. Kommissionen anser visserligen att Finland inte fullt ut genomfört oljedirektivets krav men är för den skull inte beredd att godta att Sverige ensidigt kompenserar de brister som finns i de finska reglerna. I reservation 2 tar Moderaterna som enda parti upp att Sverige skall sänka beskattningen av bränsle för bl.a. motorredskap och på så sätt harmonisera de svenska reglerna med övriga EU-länder. Från utskottsmajoritetens sida avstyrker vi detta. Dieselbeskattningen av motorredskap har sin grund i ökade miljökrav som måste ställas på trafiken. Vi anser att vårt land skall vara ett föregångsland för att skydda miljön och för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. En hållbar utveckling innebär att dagens generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vidare tillstyrker vi från utskottsmajoritetens sida förslaget att finsk rödmärkt olja som i Sverige används för uppvärmningsändamål eller för drift av stationära motorer skall beskattas som eldningsolja. Av kontrollskäl föreslås att den högre skattesatsen även fortsättningsvis skall tas ut när skattskyldigheten inträder och att mellanskillnaden skall återbetalas till den som visar att oljan förbrukats för uppvärmning eller drift av stationära motorer. I reservation 3 yrkar Moderaterna - återigen som enda parti - avslag på förslaget, med motiveringen att genomförandet av den inre marknaden innebär att man skall ha möjligheter att köpa och förbruka varor fritt inom EU. Vad beträffar den svenska beskattningen av olja som köpts i beskattat skick i t.ex. Finland lämnar oljedirektivet utrymme för en sådan när det gäller s.k. ovanliga transporter. Genom detta undviks att skatteskillnader mellan länder leder till att enskilda transporterar farliga ämnen i egna tankar, dunkar m.m. Vidare föreslås att lagen om skatt på spel utvidgas till att omfatta även sådana varuautomater som kräver tillstånd enligt lotterilagen och att skatten tas ut med 1 500 kr per automat och månad. Även när det gäller denna fråga har Moderaterna som enda parti ett avslagsyrkande. Från utskottsmajoritetens sida tillstyrker vi förslaget utifrån det förhållandet att varuautomaterna har ökat betydligt i antal och att tillstånden för dessa i huvudsak innehas av privatägda spelföretag. En utgångspunkt för nuvarande lotterilag är att spel och lotteriverksamheten i allt väsentligt bör vara förbehållen staten, hästsporten och folkrörelserna.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
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström upprepar i stort sett bara vad som står i utskottsbetänkandet, bl.a. att det här skulle vara miljömässigt motiverat. Hon säger också att förslaget om beskattningen på de avkopplingsbara elpannorna skulle vara en del i omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem. Men, herr talman, hur förhåller det sig med det egentligen, om nu effekten blir en ökad oljeanvändning? Jag gav ju ett räkneexempel på vad som skulle kunna bli resultatet: 600 000 kubikmeter olja ytterligare som förbränns. Det är en väldigt stor droppe, om det nu var det som näringsministern avsåg när han talade om att det blir någon droppe mer olja i systemet. Jag är inte säker på att alla förstod storleken på den droppen. Den andra aspekten i mitt exempel var bidraget till drivhuseffekten, dvs. klimatfrågan. Är det verkligen rimligt att Sverige ökar utsläppen av koldioxid med 1,6 miljoner ton, som exemplet visar? Ligger det inom ramen för att ställa om till ett ekologiskt hållbart energisystem? Det är ju precis motsatsen, herr talman! Hur kan man stå och hävda att detta är miljömässigt motiverat och ger ett ekologiskt hållbart energisystem när effekten är precis den motsatta? Jag får det över huvud taget inte att gå ihop.
Herr talman! Det är synd att Dan Ericsson inte har läst propositionen utan enbart betänkandet. I betänkandet tar vi inte upp allt det som står i propositionen. Jag föreslår att Dan Ericsson läser den. Den här åtgärden är en del i omställningen till ett nytt energisystem och skapandet av ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag förstår att Dan Ericsson och hans parti har synpunkter på det, eftersom de inte vill avveckla kärnkraften.
Herr talman! Det senaste var något märkligt, eftersom vi faktiskt har en politik för att avveckla kärnkraften på ett trovärdigt sätt, dvs. så att vi når just ett ekologiskt hållbart energisystem. Vi skall inte ersätta kärnkraft med fossilbränsle. Det är ju den processen som ni har startat nu. Kom inte och påstå något annat än att vi vill avveckla kärnkraften! Det skall dock ske på ett miljömässigt riktigt sätt. Sedan säger Lisbeth Staaf-Igelström att jag inte har läst propositionen. Det är precis vad jag har gjort. Jag har läst propositionen. Det finns inga ytterligare klarlägganden där. Det finns inga miljökonsekvensbeskrivningar - vad detta innebär i ökad oljeanvändning, vad det innebär i ökade koldioxidutsläpp. Eftersom jag har bakgrunden vet jag vad det handlar om, men regeringen vill förstås inte redovisa verkligheten. Det här kullkastar ju hela talet om att ställa om till ett ekologiskt hållbart energisystem. Nu är verkligheten här. Steg för steg kommer detta att visa sig. Och det kommer inte bara att handla om olja - det kommer att handla om kol, och det kommer att handla om gas. Det här är ett av stegen. Nu är det oljan som skall öka. Lisbeth Staaf-Igelström har ännu inte förklarat hur det hänger ihop att det skulle vara miljömässigt motiverat att vi ökar fossilbränsleanvändningen.
Herr talman! Läs propositionen! Dan Ericsson sade i sitt inledningsanförande att han hade tagit del av betänkandet men ej propositionen, och det utgick jag ifrån. Det står mer i propositionen, och sedan innehåller också de olika energipropositioner som har lämnats till riksdagen våra synpunkter när det gäller avvecklingen av kärnkraften.
Herr talman! Jag fick inte svar på någon av de frågor som jag ställde i mitt anförande. Jag skall inte upprepa dem, för jag såg att Lisbeth skrev ned dem ordentligt. Jag tänkte följa upp diskussionen om miljön. Lisbeth Staaf-Igelström säger i sitt anförande att motivet till att man inte kan tänka sig en annan beskattning av den olja som används i arbetsredskap är att värna om miljön och att man har väldigt högt ställda krav när det gäller miljön. I samma betänkande finns det dock exempel, som både Dan Ericsson och jag har anfört och som Dan Ericsson har gjort mycket tydligt med angivande av kvantiteter, på en gigantisk försämring av miljön. Jag har propositionen med mig här. Det finns inte ett ord om miljökonsekvenser, inte någonting. Det finns bara ett bisarrt planekonomiskt resonemang. Jag skulle gärna vilja fråga: Var i denna proposition hittar jag någonting som berör miljön på det sätt som här har anförts? Sedan skulle jag gärna vilja ha svar på den här frågan: Varför lyssnar ni inte på remissorganen? Praktiskt taget samtliga har sagt att energiskatten på fjärrvärmeverken och elpannorna är ett slag i luften, att den är krånglig och besynnerlig och bör avslås.
Herr talman! När det gäller remissinstanserna är det också några som har tillstyrkt det här förslaget, bl.a. Statens naturvårdsverk och Riksskatteverket. Vi i utskottsmajoriteten anser att det här är ett bra förslag. När det gäller miljön tycker jag att ni från Moderata samlingspartiet skall prata litet tyst om just den delen. Låt oss ta det här med arbetsfordonen. Gång på gång upprepar ni att man skall ha en annan dieselbeskattning av dem. Vi hävdar att det här är ett led i att förbättra miljön. Jag tycker att ni skall tänka över detta med ert miljöansvar, Carl Erik Hedlund.
Herr talman! Nu var det jag som frågade om socialdemokraternas miljöansvar. Vi har naturligtvis också ett långt gående miljöansvar. Men framför allt är vi intresserade av att svenska företag skall kunna få konkurrenskraftiga villkor. Varför skall en svensk företagare ha sämre förutsättningar än grannen på andra sidan gränsen i ett EU-land? Varför skall vi hålla tillbaka de svenska företagens möjligheter att utnyttja samma typ av bränsle som de på andra sidan gränsen gör och samtidigt införa bestämmelser som mångdubbelt skulle försämra miljön? Det innebär det som vi har diskuterat, fjärrvärmeverkens energibeskattning. Jag skulle gärna vilja veta hur man kan göra så. Det är som att sila mygg och svälja kameler.
Herr talman! Som vanligt raljerar Carl Erik Hedlund i debatten. Han har stått i talarstolen och använt många underliga uttryck som jag inte skall kommentera. Men jag tycker att Carl Erik Hedlund raljerar alldeles för mycket. När det gäller miljöfrågan och omställningen i energisystemen har vi i utskottsmajoriteten, de partier som står bakom detta, mycket noga redovisat detta i skrivelser till riksdagen och i olika propositioner. Det anser jag att Carl Erik Hedlund liksom de andra i Moderata samlingspartiet skall ta del av om ni inte redan har gjort det. Ni hävdar när det gäller arbetsfordon och motorredskap att man skall ha en låg beskattning utifrån att det då skall gynna arbetstillfällena. Jag anser att det här är en viktig del i miljöfrågan i vårt land. Därför kommer vi att fortsätta med detta framdeles.

Herr talman! Jag skall mycket kort kommentera de delar av betänkandet som rör den finska röda oljan. En del har redan berörts, och jag skall försöka att inte upprepa detta. Beslutet om förbud mot användning av rödmärkt finsk olja i Sverige har skapat stor irritation och stora problem för befolkningen i framför allt Norrbotten. Under två och ett halvt års tid har företagens konkurrenskraft satts ur spel, och privatpersoners rättmätiga gränshandel har också hämmats. Jag har tidigare i två motioner till riksdagen och i två interpellationsdebatter med statsrådet Östros krävt att man gör förändringar i lagen och påpekat att förbudet strider mot vårt åtagande i samband med EU medlemskapet. Det strider mot Romfördragets artiklar 6-9. Det strider mot gemenskapslagstiftningen och den handlingsplan som också fastställts av Europarådet. Efter påtryckningar från EU-kommissionens Generaldirektorat XXI ändrades lagen delvis 1997, men ej fullt ut enligt kommissionens rekommendationer. I dagens betänkande tas ytterligare ett steg tillbaka, men steget är inte tillräckligt. Dessutom är förslaget krångligt. Efter dagens beslut tvingas fortfarande företagare med arbetsfordon som används i jordbruk, skogsbruk, industri och andra kommersiella verksamheter att använda den högbeskattade oljan, medan de finländska företagarna på andra sidan Torne älv kan använda den lågbeskattade. Det är alldeles självklart att det blir en konkurrenssnedvridning som inte överensstämmer med vad som borde gälla i Sverige. Just den delen står i strid med artikel 7 i Romfördraget. Jag ber utskottsmajoriteten och Lisbeth Staaf Igelström att läsa på det här. När det gäller olja för uppvärmning är förslaget i betänkandet dessutom mycket krångligt. Den som köper lågbeskattad röd olja i Finland skall betala tilläggsskatt som motsvarar svensk nivå. Om den personen sedan visar att oljan används för uppvärmning kan delar av skatten återbetalas. Hanteringen måste bli både krånglig och onödigt kostsam. Även detta står i strid med gemenskapslagstiftningen. Jag är mycket förvånad över att utskottsmajoriteten när man nu ändå tar steg tillbaka inte ser till att vi följer gemenskapsrätten. Det här ärendet är ett stort ärende i norra Sverige. Det verkar som om utskottsmajoriteten inte har förstått det. När lagstiftningen om förbudet mot finsk olja kom till bildades faktiskt en frihandelsförening i Norrbotten. Den har nu 400-500 medlemmar. De har påverkat EU-kommissionen. Kanske det är av just den anledningen som kommissionen har tillskrivit regeringen och påpekat de brister som finns i den svenska lagstiftningen. Det är därför också med stor förvåning jag konstaterar att man inte ännu, fast man tar steg 2, är beredd att gå fullt ut. Det blir förmodligen nya överklagningar. Troligen kommer också nya skadeståndskrav. Vi vet att det redan nu finns stora skadeståndskrav för den tid som gått från den 1 januari 1996. Det kommer att orsaka staten onödiga kostnader. Fördröjer man ytterligare att Sverige fullt ut skall följa lagstiftningen blir det än värre. Det är därför som man måste se till att inte göra ständiga misstag och bara ta små steg tillbaka. Frågan är ju: Varför måste man bete sig på det sättet? Jag är ytterligt förvånad och många med mig. Herr talman! Jag ställer mig naturligtvis också bakom alla de moderata reservationerna, men jag yrkar dessutom bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1997 98:67 om konsumenterna och miljön samt 21 motioner från den allmänna motionstiden 1997. Betänkandet är ett hopkok att jämföras med en gräddstuvad pyttipanna, där många olika ingredienser ingår, en del nya, andra inte. Ordet konsument kan jämföras med grädden som håller ihop hela anrättningen, dvs. betänkandet. Jag tänkte börja med regeringens skrivelse om konsumenterna och miljön. Jag tänkte läsa upp de fyra mål som regeringen lägger fast för konsumentpolitiken. 1. Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser. Jag tänker återkomma till det när det gäller boende och uppvärmning. 2. Konsumenterna skall ha stark ställning på marknaden. Jag tänker återkomma till det när det gäller de frivilliga organisationerna. 3. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Jag tänker återkomma till det när det gäller produktsäkerhetslagen. 4. Konsumtions och produktionsmönster skall utvecklas och minska påfrestningarna på miljön och bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Detta återkommer jag också delvis till. Vi moderater vill införa ett femte mål, nämligen att det skall vara konkurrens och valfrihet. Enligt vår uppfattning är konkurrens ett viktigt incitament för utveckling av nya och mer energisnåla produkter. En absolut förutsättning för att konkurrens skall uppstå är att det finns valfrihet. Ett bra exempel på detta är att konsumenterna i allt större utsträckning efterfrågar ekologiska hus. Det hade inte varit möjligt om inte den borgerliga regeringen hade låtit avreglera vissa byggregler. Det finns fortfarande byggregler som hämmar utvecklingen av nya och från miljösynpunkt intressanta bygglösningar. Ett sådant exempel är att kommuner hindrar mer miljövänliga toalettlösningar i nya hus. Det är därför vi vill ha ett femte mål, dvs. valfrihet i konkurrens. Sedan kommer jag till frågan om boendet och som regeringen tar upp i sin skrivelse. Vi moderater finner det väldigt märkligt att regeringen i sitt resonemang om hushållens belastning på miljön och energiförbrukningen totalt absolut inte nämner ett enda ord om de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Regeringens stängning av en reaktor i Barsebäck kommer att få konsekvenser för hushållen. Den el som försvinner i och med stängningen måste ersättas på något sätt. Det kommer förmodligen innebära att man måste elda med olja i våra reservkraftverk i Stenungsund och Karlshamn eller importera el från våra grannländer - som kanske kommer från kolkraftverk. 24 timmar, släpper de ut lika mycket koldioxid som alla bilar i Sverige under samma tid. Detta skall jämföras med regeringens mål om att hushållen på ett effektivt sätt skall använda sina resurser. Regeringen säger i fråga om kärnkraftsavvecklingen att hushållen skall byta energisystem. Är det att hushålla med hushållens resurser att föreslå att de skall byta väl fungerande och rena direktverkande energisystem och i stället installera nya uppvärmningssystem som t.ex. braskaminer eller andra system? Det kommer att kosta varje hushåll 90 000-120 000 kr, trots att de får ett bidrag på 30 % - något som de i verkligheten har betalat via skatten. Är detta verkligen ett effektiv sätt att utnyttja hushållens resurser? Nej, tycker vi moderater. Utskottet anför följande om varför man över huvud taget inte tar upp vår fråga om kärnkraftsavvecklingen: " - kan utskottet konstatera att syftet med nu ifrågavarande skrivelse är att uppmuntra och underlätta för de enskilda hushållen att ta ansvar för miljön. De åtgärder som presenteras i skrivelsen utgår sålunda från ett hushållsperspektiv." Jag häpnar över hur utskottet avfärdar våra synpunkter. Om hushållen vill ta ett ansvar för miljön, har regeringen redan valt åt hushållen genom att låta avveckla kärnkraften och tvinga in dem i andra mer miljöovänliga system. Så var det frågan om resandet. Regeringen säger att man har en strävan att motverka ett ensidigt bilberoende på grund av bl.a. bilens miljöpåverkan. Är det bilen man är emot som bil, eller är det de utsläpp bilen förorsakar? Det går inte att bortse från att bilen har stor betydelse för många människor för att få arbetsliv och socialt liv att fungera. Speciellt viktigt är bilen för dem som bor i glesbygden och barnfamiljer. Bilarna blir bättre och bättre, de drar mindre och mindre energi. Vi vet inte vad som kan tänkas komma i framtiden. Vi kan här göra vissa jämförelser. Om hushållen slipper installera nya energisystem, kan de kanske ha råd att köpa ny bil och på det sättet bidra till en bättre miljö. Nu kommer jag fram till några motioner som väcktes från moderat håll under den allmänna motionstiden. Denna motion har väckts flera gånger. Vår förhoppning är att produktsäkerhetslagen också skall omfatta offentliga tjänster. I dag omfattar produktsäkerhetslagen bara privata tjänster. Är inte riskerna lika stora när de utförs offentligt som privat? Om man inte tycker så, är det kanske dags att ta bort produktsäkerhetslagen i fråga om privata tjänster, så att det blir konkurrensneutralt. Annars måste man stå för målet att det är konsumenternas hälsa och säkerhet som skall skyddas. Då borde vår motion om att införa produktsäkerhetslag för offentliga tjänster tillstyrkas. Motion L702 handlar om konsumentorganisationer. Vi betonar att de frivilliga organisationerna måste få större utrymme. Därför vill vi att Konsumentverket avlövas viss verksamhet som kan privatiseras. Detta vill jag jämföra med regeringens mål om att stärka konsumenterna. Det är väl att stärka konsumenterna att de underifrån får vara med och påverka? Herr talman! Jag tänkte snabbt nämna vårt särskilda yttrande om TV-reklam till barn. Vi vet att det inte finns någon entydig forskning på vad TV-reklam direkt riktat till barn har för inverkan på barn under 12 år. Därför tycker vi att det skall tillsättas en utredning som förutsättningslöst ser över vilken inverkan reklam har på barn. Detta gäller i synnerhet den reklam som förekommer på TV. Samtidigt tycker vi att utredningen skall belysa om det finns anledning att göra skillnad på reklam i TV, på bio och i tidningar som riktar sig till barn. Vi vill också att utredningen skall titta på om det går att åstadkomma någon form av självsanering inom branschen som arbetar med Herr talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2. Men vi moderater står givetvis bakom alla övriga reservationer.